Fru talman! Jag vill bara tacka och önska miljöministern lycka till. Jag hoppas att man i de skriftliga dokumenten behandlar kvinnornas möjligheter.

Fru talman! Också jag skulle vilja tacka ministern för den engagerande beskrivning som så tydligt fångar in vårt uppdrag att se sambandet mellan fattigdom och de globala miljöproblemen. Därmed har man också, som ministern sade, fångat in kärnan i Riokonferensens uppdrag, nämligen de rika ländernas ansvar för att gå före och sopa rent för egen dörr. Miljöministern beskriver i det här sammanhanget EU:s roll och ministerns roll som framgångsrika i vad gäller att processa fram olika dokument. Att sopa rent för egen dörr faller dock tillbaka på Sveriges eget engagemang. När FN:s klimatpanel för en tid sedan lade fram en mycket alarmerande rapport om förändringar av jordens klimat sade sig ministern vara skakad. Rapporten och forskarnas slutsatser är alarmerande, och man kan väl förvänta sig att ett land som Sverige ser om sitt eget hus. Samtidigt kan vi också läsa om att den svenska exportkreditnämnden bidrar till att de svenska garantierna i förhållande till landets storlek medverkar mer till växthuseffekten än något annat lands garantier. De svenska garantierna avser stora energiintensiva projekt som bygger fast mottagarländerna i fossilberoende. Detta sker samtidigt som miljöministern så noga betonar vikten av det globala och internationella agerandet utan att, som jag tycker, samtidigt sopa rent för egen dörr. Det vore intressant om ministern faktiskt ville ta tag i det som vi har möjlighet att råda över på hemmaplan. Ministern har utlovat en klimatproposition, men den har skjutits på framtiden. Utan en egen klimatstrategi blir det svårare för Sverige att i internationella sammanhang hävda en egen tuff roll. Jag vill konkret fråga ministern: Undergräver det inte trovärdigheten att Sverige säger en sak i internationella sammanhang och på hemmaplan agerar på annat sätt?
Fru talman! Nej, Åsa Torstensson, det finns ingenting här som undergräver trovärdigheten. Jag skulle gärna vilja resa med Åsa Torstensson till några av de här internationella mötena och låta Åsa Torstensson uppleva det förtroende som finns för svensk miljöpolitik och svensk biståndspolitik liksom inte minst för kopplingen mellan de två frågorna. Det är nästan så att man ibland blir generad. Det är klart att detta också innebär stora förväntningar på att vi ska försöka inta en ledarroll och påverka de andra industrialiserade länderna - inte minst när Sverige nu är ordförandeland i EU - att se till att EU spelar en progressiv roll i den globala miljöpolitiken. Det är min starka ambition att bidra till detta, och jag tror att jag so far har lyckats ganska väl. Vad sedan gäller den svenska klimatpolitiken är Sverige ett av de industrialiserade länder som har de lägsta utsläppen av klimatgaser. USA har 20 ton per invånare och år i koldioxidutsläpp, och Sverige har 6 ton. Vi ligger lite över det europeiska genomsnittet. Vi har antagit ett mål att 2000 ha samma utsläpp av koldioxid som 1990. Jag tror att jag nu kan lova att vi kommer att klara det målet med råge. Regeringen har nu förklarat att vi ska sätta upp ett mål att till 2010 minska utsläppen med 2 %. Vi kommer även 2010 att med marginal klara att tillhöra de länder som har de lägsta koldioxidutsläppen i den rika världen. Detta är delvis en följd av en mycket aktiv politik på klimatområdet. Sverige införde som första land koldioxidbeskattning 1991. Sverige har gått före med stöd till, som jag tror, vid det här laget 1 300 olika projekt i lokala investeringsprogram, varav en stor andel är klimatrelaterade. Jag skulle kunna räkna upp ett antal ytterligare åtgärder. Min talartid är nu ute, men jag utgår från att Åsa Torstensson kommer tillbaka till frågan om EKN, så att jag kan ta upp den i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Jag hoppas att ministern då också kommenterar den kritik som har riktats mot Exportkreditnämnden och som vi också har kunnat läsa om i tidningarna.
Fru talman! Jag har tagit del av den här kritiken. Eftersom jag tidigare under några år har varit chef för Exportkreditnämnden har jag naturligtvis varit speciellt intresserad av att se vad som ligger bakom de anförda siffrorna. Jag har även träffat den person, Dennis Pamlin på Världsnaturfonden, som har tagit fram de här uppgifterna. Jag har från honom fått ett antal förslag till hur regeringen skulle kunna agera i framtiden. Jag ska naturligtvis begrunda dem och göra vad jag kan. Exportkreditnämnden har nu utvecklat en miljöpolicy. Det var faktiskt något som jag själv tog initiativet till när jag var chef för Exportkreditnämnden. Jag är fortfarande inte övertygad om riktigheten i den kategorisering som har gjorts av Världsnaturfonden innebärande att Sverige stöder mer koldioxidgenerande export än andra länder. Det är också tveksamt att beskriva det så. Vi har en tradition att vara duktiga på att göra pappersmaskiner eftersom vi har en lång tradition av skogsbruk. Det viktiga är inte att pappersmaskinerna genererar koldioxid, utan det viktiga är att de svenska pappersmaskinerna, som EKN garanterar när det gäller finansieringen, är bättre i fråga om miljöprestanda än andra pappersmaskiner som konkurrerar med dem. Jag ska titta på om det är möjligt att göra en sådan kartläggning.
Fru talman! Jag vill anknyta till det som miljöministern började med, nämligen ökenutbredningen. Miljöministern berättade om ett positivt exempel. Det är roligt. Jag försöker från gång till annan att stötta Vi-skogen. Jag hoppas att det finns många sådana positiva exempel. Men tyvärr blir det mer öken, inte mindre. Det är ett mycket allvarligt problem som generar miljöflyktingar, med de problem som det ger till följd. Frågan togs upp i en konvention i Rio. Men vad jag förstår anslogs inte särskilda medel. Vilken är strategin för att minska ökenutbredningen? Finns det en särskild strategi gentemot ökenutbredningen?
Fru talman! Det finns olika strategier, Willy Söderdahl. Låt mig först konstatera att den frågan har växt i betydelse under det senaste decenniet. Det är därför speciellt glädjande att vi började med det arbetet i Kenya enligt det exempel jag beskrev för så lång tid som 20 år sedan. Det växer nu fram en hel del olika projekt som handlar om olika typer av agro-forestry, som det kallas för på det fina engelska språket, dvs. kombinationen av skogs och jordbruk. Det finns ordentliga insatser som görs när det gäller både FAO och UNEP för att uppmärksamma detta. Det finns t.o.m. tecken på att ökenspridningen växer i Europa, vilket gör att även EU har engagerat sig i frågan. Sedan har vi självfallet det långsiktiga perspektivet med risker för att klimatförändringarna kommer att ytterligare förstärka ökenspridningen. Jag besökte också i Kitale Olof Palme s Agro-Forestry Center, som också var en hjärtevärmande anläggning som har funnits i ungefär tio år. Den används för utbildning och rådgivning till bönderna i hela provinsen. Där visas med en mängd olika exempel hur man kan förstärka produktionen från jordbruket på ett sätt som förhindrar jorderosion och ökenutbredning.
Fru talman! Jag hoppas att alla projekten som miljöministern tar upp är framgångsrika och får verklig spridning. De som har nämnts här gäller länder i Afrika. Men som miljöministern säger närmar sig problemet Europa. En del av världen där man inte hör så mycket om ökenspridning men där det kanske är det största problemet är Kina. Där finns stora flyktingströmmar med stora konfliktrisker som följd. Är Kina med i diskussionerna? Har man erkänt problemet? Är man i så fall beredd att göra någonting åt det och ta hjälp utifrån?
Fru talman! Kina är aktivt i det globala miljöarbetet. Jag har vid flera tillfällen träffat min kinesiske kollega både i Kina och i Sverige. Han var en av deltagarna under miljöministermötet i Malmö förra året. Kina spelar en viktig roll som stort och kraftfullt land inom gruppen av utvecklingsländer. Jag vågar däremot inte ge mig in och ha någon uppfattning om hur Kina ser på ökenspridningsproblemet i sitt eget land. Jag hoppas att jag kan forska lite grann i det och sedan lämna över de informationerna till Willy Söderdahl vid ett annat tillfälle.
Fru talman! Miljöministern redovisade en ökande gemensamhetssyn inom EU vad gäller många problem och utmaningar på miljöområdet. Det finns anledning att glädja sig över de steg som nu tas gemensamt inom EU för en bättre miljö. Statsrådet tog också upp den allvarliga frågan om de stora oljeutsläpp som sker i haven, tyvärr också inom Europa och i våra svenska vatten. Här behövs uppenbart kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen. Är man mellan EU länderna helt överens om de offensiva åtgärder och insatser som behövs på området?
Fru talman! Det sker nu ordentliga förstärkningar av EU:s politik på området, delvis som en följd av den katastrof som inträffade när fartyget Erika gick på grund utanför Bretagnes kust och med de omfattande oljeskador som det ledde till. Det var något av en väckarklocka som har lett fram till konkreta åtgärder, t.ex. när det gäller kravet på dubbla skrov på oljefartyg och en hel del annat. För vår del är detta EU-samarbete självfallet mycket viktigt, men våra närliggande problem gäller inte bara EU utan också länder som ligger utanför EU, även om en del av dem, t.ex. de baltiska länderna och Polen, är på väg in i EU. Det innebär att vi måste ha ett samarbete även med de länderna. Det har vi inom ramen för Östersjöstrategin, HELCOM samarbetet. Vi kan nu också redovisa ett antal åtgärder där vi har skärpt insatserna. Det finns mottagningsanläggningar runt hela Östersjön där det går att gratis bli av med sitt oljespill. Det är ökad övervakning, som har inneburit en minskning av de konstaterade oljespillen på svenskt vatten. Problemet är att de möjligen har skett på annat vatten där övervakningen inte är lika effektiv som här. Vi jobbar nu på att ta fram en skärpt lagstiftning på området som ger större möjligheter att komma åt befälhavarna på fartyg som släpper ut olja. Det är ett exempel på skärpningarna. Där kommer en proposition till riksdagen under våren. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp en mängd sådana områden. Jag tror i och för sig att det mest effektiva sättet att förhindra oljespill är att få tag på något rederi eller fartyg som gör sig skyldig till utsläpp och se till att konsekvenserna blir kännbara. Det har varit svårt att åstadkomma tidigare. Jag hoppas och tror att stillaliggandetiden för Alambra, som fortfarande ligger fast i en baltisk hamn efter att ha spillt en mängd oljespill även på den svenska sidan av Östersjön, och de böter som ska betalas tillsammans med den dåliga PR som detta har inneburit för flaggländer, rederi, kommer att innebära försiktighet även från andra rederier och fartyg.
Fru talman! Jag vill tacka för den, inom ramen för den tid som finns, utförliga beskrivningen och redovisningen. Det är uppenbart att dessa frågor tas på stort allvar. Vi får hoppas att just förhållandet att de baltiska staterna står inför ett medlemskap i EU kan driva på utvecklingen så att frågorna tas på än större allvar. Apropå sätt att upptäcka: Jag hörde i går i massmedierna att man från ett JAS-plan hade upptäckt en båt som släppte ut olja. Jag vet inte hur omfattande det var. Det visar att man på olika sätt kan engagera olika organisationer och olika enheter, både statliga och andra, i arbetet. Jag hoppas också att den skärpta lagstiftningen kommer relativt snabbt. Statsrådet sade i vår - jag hoppas vi hinner med det före sommaruppehållet.
Fru talman! Den lagstiftningen ligger på Näringsdepartementet. Jag vågar inte säga exakt vid vilken tidpunkt propositionen ska läggas fram. Jag vågar inte heller lova att den ska behandlas i riksdagen under våren. Jag hoppas att så är fallet, men jag är inte riktigt säker på det. Jag tycker också att det var trevligt att försvaret hjälpte till att upptäcka skurkarna som släpper ut olja. Det var visserligen ett ganska litet utsläpp. Men det gick att genom det snabba militära maskineriet få snabb informationen om detta, via stridsledningen och till myndigheter som kunde ingripa. Genom att det gick så snabbt kunde man knyta fartyget till just det oljeutsläppet. Nu görs vissa analyser av oljeinnehållet för att få fram ytterligare bevisning i frågan. Även om det var ett litet utsläpp tror jag att det är viktigt att man tar alla möjligheter att se till att de som begår dessa brott, som det faktiskt är fråga om, också får kännas vid följder av detta.
Fru talman! Det har på senare tid i kammaren förekommit vid flera tillfällen att man har ifrågasatt den vetenskapliga grunden för att klimatförändringarna skulle ha något samband med mänsklig aktivitet. Min fråga är då: Kan man se att samma tendenser finns runtom i världen? Är det så att tilltron till vetenskapsmän ökar eller minskar? Kan miljöministern i så fall berätta om de erfarenheter som han har från sina besök utomlands? Är det så att man blir mer sams om grunderna, eller blir man mer och mer osams om skälen till klimatförändringarna?
Fru talman! Låt mig svara på det sättet att generellt sett är det min ganska bestämda uppfattning att tilltron till t.ex. IPCC och till de vetenskapsmän som står bakom de rapporterna ökar, parallellt med att medvetenheten om klimatfrågorna ökar. Jag tror att det faktum att medvetenheten om klimatfrågorna ökar hänger ihop med att fler och fler människor upplever att det är något konstigt som händer med klimatet. Det räcker egentligen att cykla hit i dag, en dag i februari, när det är sju åtta grader varmt för att drabbas av den tanken. Vetenskapsmän på det här området har en mycket trovärdig förklaringsmodell till detta. Vi vet i dag att vi har mer koldioxid i atmosfären än vi har haft på 420 000 år, kanske än vi har haft på 10 miljoner år, enligt de beräkningar som man har gjort. Vi vet att vi har 31 % mer koldioxid i atmosfären än vi hade när industrialismen började på 1700-talet. Vi vet att koldioxid är en klimatgas. Vi vet att temperaturen har ökat undan för undan och att 1998 förmodligen var det varmaste året sedan vi började mäta temperaturen på ett tillförlitligt sätt i mitten av 1800-talet. Jag tror att man kan säga att förtroendet för de här bedömningarna håller på att öka, även om det finns de som misstror dem. Jag brukar säga till dem som misstror bedömningarna att även om de själva inte är övertygade om att detta är sant måste de ta intryck av att så många framstående vetenskapsmän lyfter fram detta som den sannolika utvecklingen och av rena försiktighetsskäl vara med om att vi vidtar åtgärder för att möta ökningen av mänskligt skapade klimatgaser i atmosfären.
Fru talman! För flera år sedan var vi här i kammaren överens om detta. När nu det största oppositionspartiet flera gånger tar upp och ifrågasätter de här siffrorna kan man bli konfunderad. Därför undrade jag om detta var en trend på flera ställen i världen. Om det nu är så, som jag tycker och som miljöministern uppenbarligen också tycker, vad anser då ministern att vi ska göra för att informera allmänheten så att det inte blir desinformation, så att vetenskapsmännens rapporter kan komma allmänheten till del och de också kan bilda sig en uppfattning.
Fru talman! Det kan ju vara så att en del av bedömningarna här har påverkats av att den tillträdde amerikanske presidenten i sin valrörelse har uttalat tvivel om klimatförändringarna och deras ursprung i mänsklig påverkan och mänskliga utsläpp av växthusgaser. Det tvivlet kanske har fångats upp även av en del representanter för, som Ingemar Josefsson sade, det största oppositionspartiet här i riksdagen. Egentligen vill jag inte spekulera över om så är fallet. Vad ska man göra åt detta? Jag tycker inte att man ska göra så mycket åt att det finns de som tvivlar. Jag tycker i och för sig att det är bra att det finns vetenskapsmän som deltar i debatten och har en annan uppfattning än den gängse. Det vore lite farligt om alla vetenskapsmän plötsligt hade exakt samma uppfattning - då tror jag att det skulle vara något lurt. Vi måste naturligtvis se till att konfrontera den breda enighet som finns bakom klimatförändringarna med dem som har annorlunda uppfattningar och pröva det mot varandra. Sedan håller vi också på, som Ingemar Josefsson vet, och arbetar med det förslag till en informationskampanj om klimatfrågorna som Klimatutredningen lade fram ett förslag om. Jag hoppas att vi kan gå vidare med den frågan inför vårpropositionen i år. Den ska i och för sig inte behöva vänta på klimatpropositionen, som kommer till hösten. Vi har också dragit i gång ett informationssamarbete mellan ett antal organisationer, inklusive Naturskyddsföreningen, kyrkan och andra, som också syftar till att skapa information om klimateffekterna och klimatförändringarna.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att pensionsrätt inom premiepensionssystemet som är intjänad mellan 1995 Inledningsvis konstaterar jag att det första inkomstår för vilket det fanns möjlighet att överföra pensionsrätt inom premiepensionssystemet var 1999 då de nya intjänandereglerna trädde i kraft. Makar som ville föra över premiepensionsrätt för 1999 kunde anmäla detta till försäkringskassan under hela 1999. fr.o.m. inkomstår 2000 gäller att anmälan ska göras senast den 31 januari det första inkomståret. Anmälan som görs i januari 2001 får alltså verkan fr.o.m. inkomståret 2001. Det är således enbart för inkomståren Syftet med överföring av premiepension är att åstadkomma en utjämning av makarnas pensionsrättsförhållanden. Grundtanken med att införa en möjlighet till överföring av premiepensionsrätt är att makarna i förväg och mot bakgrund av långsiktiga överväganden ska avgöra om överföring ska ske. Det är således inte meningen att en överföring vid varje tillfälle ska föregås av beräkningar av vad som är mest fördelaktigt med hänsyn till hur inkomsterna under ett visst år har fördelat sig. Utrymmet för eventuell spekulation, bl.a. med hänsyn till makarnas skattesituation, skulle öka om en anmälan även skulle kunna gälla förfluten tid. Även administrativa skäl talar emot en sådan ordning. Vidare ska överföring enbart avse sådan pensionsrätt som tjänats in fr.o.m. de reformerade reglernas ikraftträdande, dvs. fr.o.m. 1999. Pensionsrätter för inkomstår före 1999 har fastställts utifrån ATP systemets regler om pensionsgrundande inkomst. För åren 1995-1998 har avsättning till premiepension gjorts ur de medel som betalats in till staten i tilläggspensionsavgift. Avsättningarna har beräknats schablonmässigt utifrån de regler som gällde före ikraftträdandet av de reformerade reglerna. Roy Hansson refererar också till den tidigare förda debatten om de avgifter som tas ut vid överföringar av pensionsrätter och att jag där varit kritisk. Min kritik då gällde att kvinnor och män behandlades olika. Vad gäller premiepensionen minskas pensionsrätten med 14 % om den förs över från den ena maken till den andra. Anledningen till avgiften är att de kostnader som är förenade med att föra över premiepensionsrätt mellan makar inte ska belasta hela kollektivet utan enbart de som utnyttjar möjligheten. Den betydelsefulla skillnaden är dock här att reglerna är könsneutrala eftersom avgiften är lika stor oavsett vilken av makarna det är som överlåter sin premiepensionsrätt.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation om premiepensionsrätten, och jag önskar statsrådet tillfrisknande från förkylningen snarast. Svaret kunde dock ha varit lite mer positivt. Det borde vara ett betydande intresse att försöka jämna ut pensionen mellan män och kvinnor. Bakgrunden är att det i många familjer - och kanske fortfarande är så - har varit mannen som har haft den största inkomsten. Inkomsterna har varit ojämnt fördelade. Som regel är det kvinnan som har den lägre inkomsten. Detta får då återverkningar på kommande pension med fortsatt lägre inkomst i form av lägre pension till kvinnorna. Ett sätt att rätta till detta är att mannen överför en del av pensionsrätten till hustrun. Det var därför med tillfredsställelse jag tog upp diskussionen med min hustru, som i likhet med många andra kvinnor arbetat deltid, när premiepensionskatalogen kom hösten 2000. I katalogen fanns beskrivet hur överföring av pensionsrätten ska gå till genom anmälan till försäkringskassan. Det innebar dessutom att mina funderingar kring fondval reducerades något. Fru talman! Nu visade det sig att för att detta skulle vara möjligt skulle anmälan ha varit inlämnad långt tidigare till försäkringskassan. Av interpellationssvaret framgår det att det under 1999 varit möjligt att under hela året anmäla överföring, och för år 2000 skulle det ha varit gjort före den 31 januari samma år. Det är säkert korrekt, men väldigt få kände till detta. Fru talman! Jag kan gärna erkänna att jag inte visste om detta, och jag vill nog anse mig ganska välorienterad. Det var först när PPM-katalogen kom hösten 2000 som möjligheten bekantgjordes. Jag har viss förståelse för att pensionsrätt intjänad före 1999, i ett annat system, kan vara svårare att hantera. Men jag vidhåller att pensionsrätten i PPM-systemet borde ha varit möjlig att överföra i sin helhet när systemet påbörjades genom det aktiva val som gjordes hösten 2000. När det nu har visat sig att reglerna inte har gjort detta möjligt, borde ansvarig minister ha tagit någon form av initiativ för att möjliggöra detta som en engångsföreteelse. Jag har även förståelse för att det framöver ska ske en anmälan när överföring påbörjas. Men jag beklagar tonen i interpellationssvaret där det talas om "spekulation". Jag tycker att det är viktigt att tro människor om gott och inte i varje läge misstänka att medborgarna är ute för att otillbörligt skaffa sig fördelar. Det hade varit värdefullt för många familjer att i någon mån kunna rätta till tidigare ojämlika inkomster genom att i varje fall se till att denna ojämlikhet inte fullt ut slår igenom för pensionsinkomster. Jag kan möjligen förstå att utredningen inte beaktat eller glömt bort möjligheten att omfördela intjänad pensionsrätt, men jag tycker att ansvarig minister inte borde ta detta på allvar och i stället undersöka alla möjligheter till att utjämna inkomstskillnader inom en familj. Fru talman! Vad sedan gäller reduceringen när överföring sker inom pensionssystemet kan det möjligen ligga försäkringstekniska skäl för detta. Eftersom interpellationssvaret framhåller att reglerna är könsneutrala har jag svårt att förstå den stora reduceringen på 14 %. Det kan rimligen inte vara enbart ökade kostnader för att föra över pensionsrätten som det beskrivs i interpellationssvaret. Jag tror att vi är relativt överens om att det i de flesta fall är kvinnan som har haft lägre inkomst och därmed får lägre pension. Risken är uppenbar att med den stora reduceringen på 14 %, som jag har svårt att se skälen till, att många familjer inte kommer att göra detta, trots att det för många familjer vore bra - i första hand för kvinnorna. Jag har svårt att se skälet till den stora reduceringen på 14 %.
Fru talman! Det är naturligtvis beklagligt att även en så väl informerad person som Roy Hansson inte uppmärksammade under 1999 att man under hela det året hade möjlighet att göra en fördelning av sin pensionsrätt. Jag utgår från att vi är överens om att när det gäller 1995-1998 var det ett annat system, det var en annan typ av schablonmässighet och det var en annan typ av avgiftsuttag. Därför berörs inte de åren av diskussionen. När det gäller 1999 var just skälet till att det skulle gälla under hela året att skapa ett utrymme för människor att uppmärksamma frågan. Att det sedan var enbart januari för kommande år hänger samman med det som framgår av mitt tidigare inlägg. Det är naturligtvis beklagligt. Återigen kvarstår dock frågan om att göra detta retroaktivt. Det är dels, jag kanske inte ska använda ordet spekulation, en fråga om annorlunda planering, dels är det fråga om administrativ hantering. Går man in retroaktivt behöver man riva upp fattade pensionsrättsbeslut. Varje år görs ett individuellt pensionsrättsbeslut. Ska man gå tillbaka måste man gå in i varje enskilt fall och riva upp tidigare beslut. När det gäller kostnadsaspekten vill jag säga att det inte enbart gäller den administrativa kostnaden ur ett byråkratiskt perspektiv. Det är ett stort kollektiv. Man får förluster i arvsvinster när denna överföring görs. Om vi ser till det fördelningspolitiska systemet kan den typen av överföringar inte göras av det skälet att man ska se på systemet som en helhet. Detta är en överenskommelse. Jag kan inte nu komma ihåg om vi diskuterade 15 % eller 20 % eller om vi diskuterade 9 %, men beräkningen av summan som sådan gjordes i en allmän beräkning för att man skulle kunna säkerställa hela premiepensionssystemet. Då bestämde man att det ska vara 14 % nu. Om det framöver kommer att bli någon annan summa därför att man gör andra bedömningar kan jag inte avgöra i dag. Jag vill ändå understryka att just rätten till överföring av premiepensionsrätten är till för att trygga det som Roy Hansson beskrev i sitt inlägg, nämligen överföringar mellan olika inkomster vad gäller makar eller inom ett partnerskap. Jag har inte för avsikt att gå tillbaka och göra några förändringar och därmed riva upp pensionsbeslut, utan det är min uppfattning att den ordning som gäller i dag är tillfyllest.
Fru talman! Jag tackar för de vänliga orden inledningsvis. Tydligen var jag inte så välinformerad att jag kände till detta 1999. Det var som sagt först när jag fick katalogen som jag fick veta det. Jag tror inte jag var ensam om detta, utan det hade inte marknadsförts på rätt sätt. Vad gäller det som införts i tidigare system 1995 1998 vill jag säga att jag tror att det hade varit möjligt. Det gick faktiskt att beräkna denna summa, och den fanns med på den valblankett som alla fick. Då borde man ha kunnat föra över detta belopp som en engångsföreteelse när man gjorde detta val just för att jämna ut de orättvisor som finns inom många familjer. Framöver tror jag att det är viktigt att man har möjlighet att göra årliga val, och det ska ske före den 31 januari. Jag har nu lärt mig hur systemet fungerar. Det här är som sagt första gången. Jag beklagar att ministern inte vidare har undersökt möjligheterna att göra det som en engångsföreteelse. Då kunde man även ha tagit med det tidigare systemet. Det hade inte varit så svårt, eftersom beloppet var identifierat och fanns angivet på alla medborgares valblanketter. Vad sedan gäller reduceringen på 14 % fick jag inget bra besked av ministern. Den debatt som fördes förra året gällde just att kvinnors medellivslängd är högre. Vi var många som var väldigt kritiska mot att man hade valt den indelningen i försäkringsbolagen - inte minst ministern. Nu är det inte så. Då har jag väldigt svårt att förstå vari skillnaden ligger. Det kan rimligen inte vara någon stor administrativ uppgift att föra över, som i mitt fall, min intjänade pensionsrätt till min hustru. Det kan inte innebära en kostnad på 14 %. Det gör man med en knapptryckning på en datamaskin, så kostnaden kan inte ligga där. Bakgrunden måste vara något försäkringstekniskt. Jag beklagar att ministern inte kunde göra det trovärdigt på bättre sätt. Jag tror också att en viktig del är just att man kan överföra pensionsrätten. Jag efterlyser en bättre marknadsföring från ministern. Hur ska fler kunna bli bekanta med detta och kunna göra det i framtiden? Det är dessvärre i de flesta familjer så att inkomsterna är ojämna, och kvinnan är den som har lägst inkomst. Det skulle man kunna rätta till. Jag hoppas att ministern här kommer med något initiativ när det gäller hur man ska kunna marknadsföra detta bättre, så att vårt samhällssystem blir jämlikare.
Fru talman! I anslutning till det besked som skickades ut våren 1999 fanns en väldigt tydlig information. Svenska folket - vi alla - hade kanske inte riktigt vant sig vid att vara uppmärksamt. Det fördes också en diskussion om huruvida informationen var tillräckligt väl formulerad. Vi kan i efterhand konstatera att information om både pensionsrätt och allmän pensionsinformation i många olika sammanhang har fått fina utmärkelser för att den har varit så bra. Vi kan alltid ha olika tycke och smak när det gäller huruvida informationen är bra eller inte, men det gick ut en information. Kanske var vi inte riktigt uppmärksamma på just pensionsinformationen. Jag tror att vi vänjer oss vid den alltmer. Sedan går jag tillbaka till 1995-1998. Det var inte enbart andra avgiftsuttag, utan schablonberäkningen skedde, vill jag stryka under, också på ett annat sätt. Det grundade sig på ATP-systemet, vilket är en annan typ av underlag. Därför är det enligt min uppfattning inte något skäl att gå tillbaka till 1995-1998. Sedan går jag till frågan om de 14 procenten. Det är som jag sade inte enbart fråga om tryckknappshanteringen, som Roy Hansson sade. Det är också fråga om ett kollektiv. När man för resurser från ett kollektiv och fördelar dem sinsemellan minskas kostnaderna för hela kollektivet. För att undvika den förlusten får makarna eller de som lever i ett registrerat partnerskap ta den gemensamma förlusten. Roy Hansson och hans fru får ta den gemensamma förlusten, men det övriga kollektivet ska inte ta den. Anledningen till den tidigare diskussionen var ju, precis som Roy Hansson sade, att systemet inte var könsneutralt. Här är det könsneutralt. Det är inte skilda livslängder eller något annat som ligger bakom denna beräkning, utan här är kvinnor och män gemensamt i samma kollektiv. Jag vill avsluta, fru talman, med att säga att jag säkert på olika sätt kan försöka bidra till att öka informationen för att uppmärksamma medborgare på att denna möjlighet finns. Jag vet inte om Roy Hansson har sett ett antal TV-filmer om just delad pensionsrätt. Det är inte säkert att alla uppskattade just de reklamfilmerna, men jag tror att den fortlöpande informationen varje år där denna kunskap finns med kommer att skapa en helt annan förståelse för denna möjlighet för makar. Kan jag på olika sätt bidra till att öka den kunskapen ska jag naturligtvis göra det.
Fru talman! Låt oss konstatera att den information som gick ut våren 1999 inte var tillräckligt tydlig. Det är faktiskt fler än jag som har missat detta. Det var väldigt lite diskussion kring detta. Eftersom det tydligen inte gick hem borde man tagit möjligheten att rätta till det när vi gjorde det stora premiepensionsvalet hösten 2000. Det som gick ut hösten 2000 var tydligt. Jag tror inte att många företeelser i samhället diskuterades mer ingående under de veckor det var aktuellt. Då borde man haft med denna möjlighet. Jag kan i och för sig se svårigheten när det gäller det som är intjänat i ett annat system - 1995-1999 - men jag inser också att det hade varit möjligt att göra något. Eftersom man kunde identifiera beloppet hade det inte varit någon omöjlighet. Vad gäller reduceringen med 14 % tyckte jag inte att ministern kom med något speciellt bra svar denna gång heller. Om det, som det står i interpellationssvaret, ska vara könsneutralt måste det rimligen vara hela kollektivet - hela svenska samhället - som avses. Vari består då förlusten? Jag blev lite bekymrad när jag hörde att ministern anförde att det skulle ske en utjämning mellan min hustru och mig. I så fall skulle det ha varit ett fullständigt unikt försäkringssystem där kollektivet består av familjen, och det tror jag inte att ministern avsåg. Det borde väl vara hela svenska folket - hela samhället - som utgör kollektivet i detta fall. Då kan jag absolut inte se varför denna reducering är aktuell. Det finns ingen rimlig grund för detta. Försäkringsbolagen kritiserades tidigare med rätta. Det berodde på att man där delade upp i två kollektiv - män och kvinnor. Men så är inte fallet här, och därför bör reduceringen möjligen vara delar av procent om den ska täcka administrativa kostnader. Det kan rimligen inte vara så att kollektiven är hänvisade till familjerna. Jag hoppas verkligen att det inte är så och att ministern inte menade detta.
Fru talman! Nu tror jag att Roy Hansson missförstod, och det är naturligtvis inte bra. Jag hade inte för avsikt att ta ytterligare en replik, men jag måste reda ut det där. Kollektivet är inte i denna mening - försäkringsmässigt - makarna, utan kollektivet är alla premiepensionsspararna. Om Roy Hansson för över sina premiepensionspoäng och delar dem med sin hustru innebär det en förlust för det övriga kollektivet om inte Roy Hansson lever extremt länge. Det är detta som kallas för arvsvinstförlust. När man gör denna omfördelning mellan makar finns det risk för att det sker arvsvinstförluster. Man utjämnar därför mellan dem som gör en omfördelning sinsemellan och de övriga i kollektivet och gör systemet neutralt. Och då har man inom systemet beräknat detta till att för närvarande vara 14 %; jag kommer inte ihåg, som jag sade tidigare, om vi har diskuterat någon annan siffra. Då täcker det både den kollektiva förlusten och de administrativa hanteringarna. Men det är rätt att de administrativa hanteringarna i dagens tekniska system inte är särskilt omfattande.

Fru talman! Stefan Hagfeldt har frågat mig om vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av de kritiska synpunkter som kommit fram vid utvärderingen av Östersjömiljarden 1. Den första Östersjömiljarden anslogs för att stärka samarbetet och utvecklingen i Östersjöregionen. Det var en i många stycken djärv och nydanande satsning som syftade till att snabbt och konkret bidra till att omsätta det starka svenska stödet för Östersjösamverkan i handling. Det är regeringens bedömning att de nära 70 projekt som hittills stötts från anslaget sammantaget på ett värdefullt sätt stimulerat samverkan, framåtskridande och ekonomisk verksamhet i området. De har främjat det svenska näringslivet i Sverige och i de aktuella länderna. Många av insatserna förväntas skapa jobb i svenska företag, inte minst på längre sikt. Sveriges handel och investeringar har utvecklats positivt med länderna i fråga. Sålunda har exempelvis vår export till Polen, Estland, Lettland och Litauen ökat från 3 till 20 miljarder kronor sedan 1991, vilket naturligtvis har bidragit till den stora sysselsättningsökningen i Sverige under senare år. Östersjömiljarden har varit en väsentlig komponent i de svenska satsningarna för att nå dessa resultat, även om, som näringsutskottet också har påpekat, det är svårt att härleda exakta effekter av var och en av de olika insatserna. Verksamheten under den första perioden av Östersjömiljard 1 var på många sätt nyskapande. I efterhand kan vi konstatera att inslag i beredningsordningen för den första Östersjömiljarden har varit behäftade med vissa nackdelar. Det är enligt min mening naturligt att kontinuerligt pröva om inriktning och administration kan vidareutvecklas och förbättras. Det interna arbetspapper som Stefan Hagfeldt refererar till ska ses som ett led i detta fortlöpande granskningsarbete.

I dag samordnas administrationen av såväl Östersjömiljard 1 I enlighet med Östersjöberedningens intentioner har ambitionsnivån vad gäller riktlinjer, verksamhetsplanering och rutiner för avrapportering höjts. Vi kommer att löpande fortsätta att ytterligare finslipa hanteringen av anslaget. Jag ser det som ett led i ett allmänt och viktigt kontinuerligt förbättringsarbete vad avser rutiner i Regeringskansliet. Regeringen driver vidare stödet för näringslivsutveckling i Östersjöregionen på det sätt som utarbetats i nära samråd med näringslivet. Det är naturligt att dessa näringslivsinriktade insatser vidareutvecklas i takt med den ofta snabba och positiva förändring som sker i regionen. Vi välkomnar självfallet konstruktiva idéer och förslag som kan bidra till den processen.
Fru talman! Som jag skrev i min interpellation är det mycket kritiska synpunkter som kommit fram i departementets interna PM med rubriken Lägesrapport Östersjömiljarden 1. Där står det att läsa följande: "De uppställda målen för Östersjömiljarden är tämligen vaga och detta kan ha medverkat till att projekten inte fått det resultat man förväntat sig". "Ett antal projekt erhöll bidrag från anslaget trots att de inte uppgav några sysselsättningseffekter i sin målangivelse." "Mycket talar för att upprättandet av Östersjömiljarden gärna kunde ha varit mer genomtänkt och välplanerad." "Det fanns egentligen inga riktlinjer eller en klar utformning för hur programmet skulle administreras och vad medlen skulle användas till." Detta interna PM pekar, som sagt, inte bara på brister utan framför också mycket kritiska synpunkter inom de flesta områden. Självklart har man rätt att kräva att alla satsningar ska vara genomtänkta och välplanerade, så att de resurser som ställs till förfogande används på ett effektivt sätt. Fru talman! Jag måste tyvärr konstatera att statsrådet tar väldigt lätt på kritiken om Österjösmiljarden 1. Det är inga små saker som har kommit fram vid hanteringen av denna miljard, utan det brister i kontroll och uppföljning. Dessutom saknas regelbunden utvärdering och en enhetlig rapportering. Vidare fanns det inte några regler om avrapportering i regeringsbesluten. Man har inte ens krävt en ekonomisk redovisning. Villkor som förknippats med projekten har inte efterlevts. Det saknas rutiner för återbetalning, och det går inte att påvisa sysselsättningseffekter. Fru talman! Jag skulle kunna fortsätta länge med att uppräkna all kritik kring Österjösmiljarden 1. Det märkliga är att regeringen själv under de här åren i stället för att ta åt sig av kritiken enbart har framhållit att allt fungerat mycket bra. Nu får vi höra samma visa om Östersjömiljarden nr 2, som ska vara mycket välplanerad och givetvis bara ge goda effekter. Enligt statsrådet kommer det att fungera mycket bättre den här gången. Tyvärr talar mycket för att jag om ett eller kanske två år kommer att stå här på nytt i talarstolen och tvingas framföra kritiska synpunkter på användningen av Östersjömiljarden 2. Det enda rätta vore att upplösa Östersjömiljarden och att pengarna i stället fick ingå i det ordinarie öststödet, som är kvalitetssäkrat. Där finns det klara rutiner, och vi vet att pengarna då kommer till god nytta. Fru talman! Det sägs mycket lite i interpellationssvaret om alla brister som har kommit fram vid hanteringen av Östersjömiljarden 1. Mot bakgrund av detta ställer jag följande fråga till statsrådet: Har regeringen verkligen tagit till sig alla kritiska synpunkter och bearbetat dessa så att inte samma misstag kommer att upprepas?
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka Stefan Hagfeldts kommentarer. Först läser han innantill i Utrikesdepartementets självkritik. Sedan säger han att regeringen tar lätt på den kritik som har framförts. Den analys som Stefan Hagfeldt baserar hela sin interpellation på är ju vår interna, vår egen, uppföljning som syftar till att vi själva ska förbättra, effektivisera och finslipa det här systemet. De analyser som detta gäller avser ju en period som har förflutit. Erfarenheterna har legat till grund för kraftfulla förändringar, byte av huvudman, byte av administrativa system, byte av uppföljningsrutiner och nya ambitionsnivåer vad gäller planering, uppföljning och resultat. Jag tycker inte riktigt att det hänger ihop när Stefan Hagfeldt använder kraftfulla ord om att vi är självgoda och säger att allt fungerar väl samtidigt som han citerar oss när vi säger att saker och ting inte har fungerat väl på alla fronter. Jag tycker att vi i stället för att kivas om historien på det här sättet - om huruvida redovisningen, som vi är överens om inte längre sköts på just det sätt som diskussionen gäller, var dålig eller bra för flera år sedan - skulle kunna enas om att nu diskutera hur vi ska kunna göra det här bättre.

Det är en stor och viktig uppgift. Näringslivet har en viktig roll att spela i detta. Vårt näringsliv är starkt, kompetent och kunnigt på just de områden som är viktiga för länder i det utvecklingsskede där dessa länder befinner sig. Jag tycker för min del att den här typen av näringslivsinriktat samarbete lämpligen kan hållas isär från det ordinarie biståndsliknande samarbete som trots allt utgör den helt dominerande delen av vårt samarbete - och som jag tacksamt konstaterar att Stefan Hagfeldt så entusiastiskt hyllar som framgångsrikt och välskött. Jag tar åt mig av det berömmet. Eftersom även detta är mitt ansvar kostar jag på mig att slicka i mig lite av det. Men jag har kommit fram till åsikten att det som vi gör med näringslivet, det som syftar till att kanalisera näringslivets engagemang för denna viktiga framtidsuppgift, bättre sköts på ett annat sätt. I samråd med näringslivets mest engagerade och entusiastiska företrädare har vi utformat det här systemet, som jag nu tycker fungerar ganska väl. Det har också den fördelen att det kan spridas i landet och skapa decentraliserade samarbetsformer. Inte minst har man från Stefan Hagfeldts eget hemlän och hemkommun, över partigränserna, kommit till oss på Utrikesdepartementet och vädjat om pengar ur denna Östersjömiljard som Stefan Hagfeldt vill avskaffa, pengar för ändamål som hade varit helt omöjliga att tillgodose ur det ordinarie samarbetsprogrammet. Alla partier i Norrköping och Östergötland, och näringslivet genom handelskammaren, har varit hos oss och begärt pengar för det väldigt fina projekt som kallas för Rigapartenariatet, som syftar till att utveckla partnerskap med näringsliv och kommuner på andra sidan Östersjön - ett mycket bra projekt som hade blivit omöjligt om Stefan Hagfeldts förslag hade genomförts.
Fru talman! Att jag tog upp detta med huruvida regeringen har tagit åt sig av de kritiska synpunkterna, och det hänvisade jag också till, beror på att det inte står mycket om detta i interpellationssvaret. Om det finns 1 miljard kronor är det klart att det kommer ansökningar från många håll. Men det intressanta för oss är ju att de här pengarna används på bästa möjliga sätt. Det är där kritiken har varit förödande när det gäller Östersjömiljard 1. För ett par dagar sedan fick jag tag i en förstudie på 31 sidor som Riksdagens revisorer genomfört under rubriken Östersjömiljarderna. De konstaterar bl.a. följande: "Att det är Regeringskansliet som förvaltar Östersjömiljarderna och inte myndigheter under regeringen är inte i enlighet med den förvaltningsmodell som normalt tillämpas. Möjligheterna till insyn och överblick har därigenom varit mindre än de varit om gängse förvaltningsprocesser tillämpats. Bl.a. hade kopplingarna mellan de använda medlen och uppnådda resultaten kunnat vara tydligare. Genom att ansvaret om samordningen har flyttats ett antal gånger har det varit påfallande svårt att följa och överblicka verksamheten. Hur den ekonomiska redovisningen och kontrollen är upplagd eller skötts har det inom ramen för förstudien varit svårt att få inblick i. En funktion av att medel genom Östersjömiljarderna tas av anslag som Regeringskansliet disponerar är att verksamheten i sin helhet inte blir föremål för lika ingående årlig revision som om medlen tilldelats och använts av myndigheter under regeringen. De iakttagelser som bl.a. Östersjösekretariatet gjort beträffande den första Östersjömiljarden tyder dock på en hel del brister. Revisorerna anser det därför befogat att vid en fortsatt granskning undersöka hur den ekonomiska redovisningen varit upplagd och hur den nu är organiserad." Under rubriken Summering framhåller revisorerna följande: "Kvar står dock de problem som hänger samman med att de anslagna medlen disponeras av Regeringskansliet - att insyn och kontroll inte fungerar som för merparten av den statliga verksamheten. Revisorerna finner därför motiverat att ytterligare granska dessa förhållanden."
Fru talman! Stefan Hagfeldt frågar varför detta har flyttats så många gånger och varför vi inte följer den ordinarie förvaltningsmodellen. Jag försökte just förklara mina skäl till att tycka att detta är en typ av samarbete som inte passar in i den ordinarie biståndsmiljön. Jag tycker inte att det finns någon anledning, om nu Stefan Hagfeldt inte var nöjd med det jag sade eller inte lyssnade, att upprepa det. När det gäller att detta har flyttats så många gånger ska jag berätta för dem som lyssnar på den här debatten hur det är. När den första Östersjömiljarden inrättades var det ett uttryck för att vi ville höja ambitionsnivån mycket kraftigt i vårt samarbete i Östersjöområdet. Vi ville avsätta mer pengar trots en extremt tuff besparingsperiod. Vi ville också markera inför hela världen, inte minst det svenska näringslivet, betydelsen av detta genom att lägga administrationen och förvaltningen direkt hos statsministern. Det är inget unikt. Varje statsminister som jag har jobbat åt, och även Stefan Hagfeldts partikamrat som en gång var statsminister, har haft precis samma metod att lägga vissa frågor hos sig själv för att markera deras speciella politiska betydelse. Det är inget konstigt. Ingvar Carlsson hade forskningsfrågorna, Tage Erlander likaså, för att markera detta områdes betydelse. Göran Persson bestämde sig för att göra denna kraftfulla markering 1996. Det fanns tyvärr inte så mycket förslag i byrålådorna när vi kom till makten 1994 om hur man skulle göra. Ville man då vara handlingskraftig och göra någonting snabbt fanns det inte så stora möjligheter till fem års utredande och remisshantering, utan man bestämde sig för att göra detta med en gång. Sedan dess har det flyttats en gång - till mig 1998, efter valet, då jag fick ansvar för de här frågorna. Sedan har det faktiskt inte flyttats mer. Jag har flyttat, men jag har tagit frågorna med mig. Jag känner det som att det i det avseendet har varit stabilt. Jag flyttade från Näringsdepartementet till Utrikesdepartementet, men jag tog med mig samma tjänstemän, samma administration och samma ansvar. Att det skulle bli förvirring av att detta har flyttats en gång har jag alltså svårt att förstå - särskilt med tanke på att det kom kritik för att det låg hos Statsrådsberedningen. När vi lyssnar på kritiken och gör någonting åt den får vi kritik för att vi ändrar och därmed gör utvärdering omöjlig. Nej, Stefan Hagfeldt, bättre tycker jag att man kan begära. Nu har jag utförligt ägnat i stort sett all min debattid åt att ambitiöst svara på Stefan Hagfeldts förskrivna frågor. Jag hade bara en fråga, och den ägnade Stefan Hagfeldt inte en sekund åt. Nu hoppas jag att Stefan Hagfeldt kan ägna resten av sin debattid åt min fråga: Hur ska vi tillsammans göra den här verksamheten bättre i verkligheten? Nu har vi ägnat massor av tid åt att diskutera administration, revisionsfrågor och annat. Det är jätteviktigt, och jag är glad att också ni i riksdagen engagerar er i det. Men kan vi inte en stund höja blicken och fundera: Hur kan vi få nya bidrag till idéer för att förbättra utvecklingen på andra sidan Östersjön? Hur ska vi få fler människor i Sverige engagerade i samarbetet? Hur ska vi mobilisera det kraftfulla intresse som finns i svenskt näringsliv, inte minst i näringslivets många organisationer, för samarbete på det här området? Hur kan Stefan Hagfeldt i Östergötland, i Norrköping, själv bidra till att mobilisera det här? Hagfeldt har ju nu visat ett så starkt engagemang genom att skriva den här interpellationen, skriva alla dessa inlägg. Försök att också formulera idéer - jag hjälper gärna till - om hur vi tillsammans går vidare framåt i verkligheten, i verksamhet som ger jobb, kontaktpunkter, bättre miljö, bättre jämställdhet, bättre hälsoläge, bättre ekonomisk utveckling och som bygger på vad vi har att erbjuda i Sverige, i Östergötland, i Norrköping, som kan komma till nytta. Det tycker jag vore en verkligt fruktbar vidareutveckling av den debatt som vi har fört i dag. Nu välkomnar jag Stefan Hagfeldts bidrag till den utvecklingen.
Fru talman! Jag har redan svarat på statsrådets fråga. Jag tycker att man ska upplösa Östersjömiljarden och att pengarna i stället ska ingå i det ordinarie öststödet, som är kvalitetssäkrat. Där finns det klara rutiner, och vi vet att pengarna då kommer till god nytta. Sedan tycker jag att det är en självklarhet när det kommer fram så mycket kritik att man tar åt sig av denna kritik, att man penetrerar alla kritiska synpunkter så att man inte begår samma misstag på nytt. Det är det som gör mig orolig för hur det kommer att gå med Östersjömiljarden 2. Regeringen verkar ju inte ha insett bristerna i hanteringen av Östersjömiljarden 1 utan ger i stället en glättad bild av verkligheten. Regeringen uppgav i samband med 1998 års ekonomiska vårproposition att verksamheten inom ramen för Östersjömiljarden varit framgångsrik och därför borde fortsätta. Mot denna bakgrund förordar regeringen att ytterligare 1 miljard kronor borde tillföras under den kommande femårsperioden. Riksdagens revisorer konstaterar här att några resultat i form av t.ex. effekter på sysselsättningen i Sverige inte redovisades. Riksdagens revisorer konstaterade också att regeringens uttalande om att verksamheten varit framgångsrik framfördes utan att regeringen angav några grunder härför. Vi ska inte heller glömma bort att Sida på olika sätt uttryckt invändningar mot hanteringen av den första Östersjömiljarden. Riksdagens revisorer konstaterar också att näringslivet framfört kritiska synpunkter på samarbetet genom Östersjömiljarderna. Näringsutskottet har vid flera tillfällen varit mycket kritiskt. Kritik har också framförts av tjänstemän vid Konstitutionsutskottet har granskat, och riktat kritik mot, upphandlingen av konsulttjänster med anledning av det s.k. Polenåret och en IT-satsning i Östersjöregionen. I båda fallen har medel från den första Östersjömiljarden använts och i utskottets granskning framkom att tjänster i vissa fall köpts utan att ett regelrätt upphandlingsförfarande tillämpats. Lägger man ihop alla kritiska synpunkter kan man konstatera att kritiken är minst sagt mördande.
Mot bakgrunden av det frågar jag statsrådet om han garanterar att Östersjömiljarden 2 kommer att användas på ett framgångsrikt sätt. Jag beklagar, men eftersom belysningen gick i kammaren kunde jag inte vara så snabb som jag hade kunnat vara om belysningen funnits kvar.
Fru talman! Jag hade hoppats att det skulle gå upp ett ljus och att Stefan Hagfeldt hade kunnat komma med några idéer om hur vi kunde jobba konkret och praktiskt för att få bättre verksamhet. Det var inte ett ord om några bidrag i det här avseendet, inte ord om t.ex. hur Stefan Hagfeldts egen kommun, hans eget näringsliv, hans egna partivänner, kan lämna ett bidrag. Det är bara det gamla vanliga; kverulansen, gnölet, gnället. Jag beklagar det. Vi jobbar med att vidareutveckla administrationen. Den ska vara på topp. Inget annat är tillräckligt bra för mig. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra det här. Den kritik som Stefan Hagfeldt har citerat har vi tagit på allvar. Vi har ändrat oss på de punkter där kritiken har framförts. Och vi är beredda att fortsätta ändra. Jag kan inte acceptera att ständigt få höra den här kritiken från håll där man uppenbarligen har noll komma noll engagemang för vad sakfrågan gäller. Det är inte ett ord under all debattid som handlar om människorna på andra sidan Östersjön, som handlar om de problem vi måste lösa eller om näringslivets möjligheter att bidra. Det är inte heller ett ord om att det svenska näringslivet inte tycker att det ordinarie biståndets organisation är väl lämpad för den typ av samarbete vi diskuterar nu utan att deras önskan är en annan ordning. Det är inte säkert att det är den ideala ordningen, men det är ändå värt att lyssna på dem som närmast berörs. Stefan Hagfeldt berörde ju själv Naturvårdsverket och andra. Jag skulle vilja rekommendera Stefan Hagfeldt, och även andra moderater som varit aktiva i detta, att höja blicken en smula och visa om det finns ett ärligt engagemang, ett starkt engagemang, för att bidra till en bättre utveckling, inte bara en bättre revision i riksdag och regering. Det ska vi gärna jobba med, men det får inte vara det enda vi gör. Vi måste också se till att få något uträttat i praktiken.

Fru talman! Tack så mycket för svaret, statsrådet Det kanske inte stod så mycket som jag hade hoppats om vårdkedjan. Om barn får en medicinsk diagnos är skolan en del i en behandlingsmodell. Det sades inte så mycket om ny forskning och nya metoder, utan mer att vi ska se till att de som i dag inte har utbildning ska få utbildning. Det stod inte heller så mycket som jag hade hoppats när det gäller oron för alla dessa barn som i dag skrivs in i särskolan. Men det kanske kommer något i replikerna. Låt mig börja med att säga att jag väldigt ofta får en kommentar ute i skolorna där lärarna säger till mig: Det är så jättebra om Kalle går till doktorn och får en diagnos, för då kommer han tillbaka med en lapp där det står ADHD, DAMP osv. och då kan jag gå till skolnämnden och begära mer resurser. Det verkar i många skolor och klasser finnas en tilltro till att diagnoser på något sätt ska lösa de här bekymren för fröken snarare än för Kalle. Men om Kalle får en felaktig diagnos blir också undervisningen felaktig. Gör skolan rätt saker med rätt barn i dag? Det är det jag undrar. Det är det min interpellation handlar om. När det gäller de medicinska diagnoserna och hur man diagnostiserar barn ser vi att det finns en väldig fight i dag i Sveriges land mellan olika uppfattningar, och däremellan ser jag barnet som står med sina problem. Den medicinska sakkunskapen är alltså inte enig. Det finns ett stort antal barn i dag med ADHD, DAMP och Aspergers syndrom, men är de så många som vi ser i dag eller har det gått inflation i diagnoser? Vilket ansvar har skolan? Vilka pedagogiska metoder finns det att tillgå som passar barnet, som passar just Kalle? För det har väl inte gått så långt att vi behöver diagnoser för att kunna undervisa? Jag oroar mig för att dessa diagnoser ställs för ofta i dag och för att de rätta metoderna inte finns att tillgå. I dag kan lärare i t.ex. en sjätteklass ställas inför en helt omöjlig arbetssituation. De ska undervisa elever i olika mognadsålder och som är olika gamla. Då ska de samtidigt vara lågstadielärare och mellanstadielärare. De ska vara högstadielärare och kanske t.o.m. gymnasielärare, samtidigt som de ska vara förskollärare, särskollärare eller speciallärare. Det är en ganska omöjlig situation i dag. När så en del barn med speciella problem söker sig till mindre skolor och friskolor för att möta en annan inlärningssituation hör jag väldigt många rop från socialdemokraterna. Man talar om segregation och säger usch och fy i stället för att se det som en möjlighet att hjälpa de barn som skolan i dag inte hjälper. I min kommun - Svalövs kommun - planerar man nu en friskola för barn med just läs och skrivproblematik. Jag tycker att det hade varit väldigt kul om statsrådet hade kunnat säga att det verkar väldigt bra och att det är trevligt för barnen och att hon hoppas att de ska må bra i den skolan med speciell pedagogik och med en lärare som har entusiasm. Men var finns forskningen på detta område? Det frågar jag mig. En lektor vid Lärarhögskolan skriver till mig att det inte finns så mycket forskning. Hon säger att lärarna inte är tillräckligt duktiga. Särskolan kommunaliserades 1996. Det var meningen att särskolan skulle ingå som en naturlig del i grundskolan, men tendensen är klar i dag. Utredningar och inskrivningar av barn sker på alltför lättvindigt sätt. Det medger också statsrådet i sitt svar. Man säger att tolkningarna är för trubbigt formulerade för att man ska kunna skriva in barnen. Det finns för många barn som kommer in i den grå zonen. Det är barnen med ADHD, DAMP och Aspergers som skrivs in i denna gråzon. Det är därför barnen kommer fel och det blir för många barn i särskolan.

Fru talman! Jag välkomnar statsrådets vilja att försöka bredda denna diskussion och få fram ett mer tvärvetenskapligt synsätt för att hjälpa och stödja dessa barn. Får de en diagnos är skolan en del i behandlingen och måste så vara. Jag återgår till särskolan och till det ökade antalet gråzonsbarn. De har alltså ökat med 50 % på ungefär tio år i särskolan, medan barnen i vanliga skolor bara har ökat med 18 %. Särskolans elevkrets, har vi sagt, är ett vitt begrepp, och det finns väldigt många barn i gränslandet. Kommunerna har i enkät till Skolverket rapporterat att 40 % av kommunerna har sagt att den grupp elever som går i särskolan har förändrats och att barn med ADHD, DAMP och koncentrationssvårigheter har kommit dit. Jag säger inte att de barn som har fått diagnos inte ska gå i särskolan, men i dag får väldigt många barn alltför lättvindigt en diagnos - ADHD och DAMP - som inte är medicinskt accepterad. Det är det jag är rädd för, dvs. att skolan i dag alltför lättvindigt sätter denna diagnos, och så slipper man barnet i klassen. Jag har en fråga till, statsrådet, och det gäller barn som skrivs in i särskolan. Göteborg har framstått som ett av problemen. Man har sett att väldigt många barn har skrivits in. Det gäller inte bara ADHD och DAMP-barnen utan också invandrarbarnen. Man har sett att barnen har diagnostiserats via tolk. Det kan vara väldigt missledande. Jag har en bekant som är lärare för svenska 2 i Göteborg som säger att man diagnostiserar just via tolk. Jag är väldigt orolig för att man kan komma alldeles fel. Blir diagnosen fel blir också insatserna fel. Det är inte bara invandrarbarnen som har ökat i antal i särskolan i Göteborg, utan det är faktiskt också ADHD och DAMP-barnen. I Göteborg har särskolebarnen ökat med 148 % under 90-talet. Nu ska Skolverket titta speciellt på Göteborg, men jag hoppas att man också tittar på landet i övrigt och undersöker hur vi sätter diagnos på barnen. Vilka är diagnoskriterierna? Ska det vara en allmänläkare? Ska det vara en specialistläkare? Räcker det med psykologen? Det är diffust. Det är flummigt, och jag är fortfarande rädd för att för många av våra s.k. bokstavsbarn nu också blir gråzonsbarn. Tänker statsrådet på något sätt ta upp problematiken att vi har luddiga och trubbiga instrument när vi gör bedömningen och ställer diagnosen i skolan när barn ska söka in till särskolan?

Fru talman! För det första gäller det individintegrerad undervisning. Jag är glad över att man tittar på det för jag tror att det ibland har gått hysteri i detta, att barn till varje pris ska integreras även om de inte mår bra av det. För det andra gäller det barn med utländsk bakgrund. Jag är rädd för att man kanske diagnostiserar fel därför att de här barnen har språksvårigheter emot sig. De har traumatiska upplevelser sedan tidigare. Vet statsrådet att det i dag sitter barn i grundskolan med hörselskydd på sig? För att de ska kunna få lite lugn och ro sitter de med stora hörselkåpor på sig. I grundskolan i Landskrona har man uppmätt 110 decibel i korridorerna. Och förskolepersonalen börjar i dag använda hörselskydd. Ordning och reda och lugn och ro krävs för att vi alla ska må bra i en inlärningssituation, inte minst för de här barnen med koncentrationssvårigheter. Jag menar att vi också måste forska i vad ordning och reda och lugn och ro i ett klassrum betyder för en inlärningssituation. Då skulle kanske de här barnen med koncentrationssvårigheter kunna få vara integrerade och få vara med i klassen, men de som är det i dag sitter med hörselkåpor. Det kan hända, vilket jag är rädd för, att de här bokstavsbarnens diagnoser är en effekt av en omänsklig skolmiljö. En kort fråga blir därför om skolministern anser att skolan är en del i en vårdkedja. Vi har sett i svaret att man pratar om att det från skolans sida är viktigt med kontakt med familjen. Men vad är det för kontakt med dem i vården, som har ställt diagnosen? Man har nämligen ställt en medicinsk diagnos, och däremellan är skolan. Till sist undrar jag om statsrådet anser att hörselskydd är ett pedagogiskt hjälpmedel. Tack!

Fru talman! Jag vill tacka skolministern för ett snabbt svar på min interpellation. Skolministern säger att det är bra att gymnasieskolan diskuteras, vilket vi är helt överens om, liksom att det är viktigt att satsa på utbildning, att alla människor har rätt till en bra utbildning. Jag har ingen annan uppfattning. Däremot skiljer vi oss åt när det gäller vilken utbildning alla gymnasister ska få. Vi tror inte att alla ungdomar ska läsa precis samma kärnämnen på precis samma nivå - helt enkelt därför att ungdomar, precis som vuxna, är olika. Det betyder dock inte att vi vill sänka den allmänna ambitionsnivån i gymnasieskolan. Min fråga gällde: Behöver vi ett nytt kärnämne i gymnasieskolan, dvs. ett nytt ämne som är obligatoriskt på alla nationella program? Jag är inte så säker på det. Framför allt är jag väldigt tveksam till det förslag som nu har lagts fram av arbetsgruppen och som Gymnasiekommittén diskuterar. Skolministern hänvisar i sitt svar till Skolverkets redovisning av regeringsuppdraget att granska undervisningen i 1900-talets historia. Jag har tagit del av den rapporten, och den är väldigt bra. Men man kan knappast av den få fram ett besked om att man ska ha ett nytt kärnämne där historia är ett moment av fem olika ämnen. I rapporten står det att man definierar begreppet nutidshistoria som tiden efter 1945 och att man inte har hunnit med det avsnittet så mycket i skolan - dels på grund av bristande tid rent allmänt, dels på grund av att man har korta lektioner. Jag gissar att det är 40 minuterslektioner, vilket i dag är ett konstigt sätt att organisera undervisningen i skolan. Gymnasielärarna säger däremot att eleverna i nian kan ganska mycket historia. De kan även 1900-talets historia fram till andra världskrigets slut, dvs. 1945, men sedan är det problem med kunskapen. Hur man ska råda bot på det genom att slå ihop historieämnet med fyra andra ämnen tycker jag är svårt att förstå. Jag är väldigt tveksam till att man ska begränsa historieämnet till 1900-talet i det här gemensamma kärnämnet. Läser man vidare i den här rapporten finner man att problemet är att eleverna inte har lärt sig att vara källkritiska. De sväljer all information okritiskt, säger lärarna. Därför borde historieämnet och dess källkritiska metoder vara en stor tillgång. Men så är det inte i dag, sägs det i rapporten. Jag tror inte att dagens undervisning i sig lägger hinder i vägen för att studera historia och andra ämnen källkritiskt. I stället är problemet bristen på tid, som man säger i rapporten. Jag tror inte att vi egentligen är oense om målen. Det är medlen jag är tveksam till. Arbetsgruppen på Utbildningsdepartementet har lagt fram ett förslag om det nya kärnämnet, ett förslag som tydligen skolministern ställt sig bakom eftersom det är ett tilläggsdirektiv till kommittén. Det här ämnet väcker stora förväntningar. Det ska skapa meningsfulla sammanhang och stimulera till reflexion över religiösa, etiska och moraliska frågor och vad det innebär att ta ansvar som medmänniska och samhällsmedlem. Man ska lära sig lösa konflikter och utveckla sociala färdigheter. Man ska få respekt för kvinnor. Man ska få respekt för kulturarvets koppling till skolans värdegrund - och mycket, mycket mer. Jag talade med en gymnasielärare i helgen om det här förslaget till nytt kärnämne. Han sade: I mina ämnen tar vi upp de här frågorna. Ändå undervisar han inte alls i något av de ämnen som ska ingå i det nya kärnämnet. Det är viktigt att de här ämnena finns med i hela gymnasieskolans verksamhet, i alla ämnen och även i den verksamhet som sker vid sidan av schemat. Tror verkligen skolministern att det nya kärnämnet är svaret på de här frågorna och problemen? Jag är, som sagt, mycket tveksam.
Fru talman! Det är en viktig fråga vad våra kärnämnen i gymnasieskolan ska innehålla och vilken omfattning de olika kärnämnena ska ha. Från Folkpartiets sida har vi inställningen att man ska ha alternativa kärnämneskurser, men vi slår vakt om att det ska finnas ett antal kärnämnen som alla elever ska ha grundläggande kunskaper i. Nu säger skolministern visserligen att det här förslaget är överlämnat till Gymnasiekommittén. Men jag menar att diskussionen om ämnen här i kammaren också är viktig, innan en politisk majoritet i en kommitté lägger fram ett förslag som sedan bara går vidare. Jag tror över huvud taget att vi behöver mer av den här typen av allmänna, principiella diskussioner här. Skolministern tycks anse att ett nytt ämne behövs. Det har tidigare kommit uttalanden, för något år sedan, om ett nytt kärnämne som skulle omfatta social kompetens. Motiveringen är att etik, social kompetens och sådana frågor inte uppmärksammas tillräckligt mycket i skolan. Då blir min första reaktion att man först borde se om dagens kursplaner behöver ändras på något sätt, om man kan tillfredsställa de här behoven inom det nuvarande antalet kärnämnen. Det talas mycket om ämnesövergripande läsning i skolan, och det är naturligtvis väldigt viktigt att inse att verkligheten inte behöver följa ämnesgränserna. Men det är också viktigt att förstå att vissa baskunskaper behövs som grund för ämnesövergripande studier och för t.ex. problembaserat lärande. Kärnämnena är ju skolans definition på vilka områden som eleven behöver grundläggande kunskaper i för att kunna gå vidare till ämnesövergripande studier m.m. Fru talman! Jag är själv med i Gymnasiekommittén som Folkpartiets representant. Jag kommer naturligtvis att lyssna på olika förslag med en öppen attityd och komma med förslag själv. Men jag vill ändå redan nu säga att med det här förslaget, som det ser ut i dag, om ett nytt blandämne löper ämnet en väldigt stor risk att bli ett konturlöst ämne. Vi har alltså medier, etik, social kompetens, samhällskunskap, religion och lite historia i samma ämne. Jag kommer att tänka på svenskämnet i grundskolan, som på 80-talet hade stora problem när man under en period plockade in så väldigt mycket att eleverna inte riktigt fattade vad ämnet handlade om och tyckte att det var ett konturlöst ämne. Dessutom finns det med det här förslaget en väldigt stor risk att samhällskunskap och religion tunnas ut. Samhällskunskap innehåller ändå väldigt mycket om olika statsskick, nationalekonomi osv. Religion innehåller mycket om olika länders religioner, traditioner och högtider. Det är som sagt viktigt att detta diskuteras även utanför Gymnasiekommitténs utredning. I verkligheten skickar ju ändå regeringen ett förslag som man på något sätt är intresserad av, även om det inte är definitivt. När nu ministern verkar inse att ämnet historia borde få större utrymme kan jag inte riktigt förstå varför inte ministern också har övervägt att helt enkelt göra historia till ett nytt kärnämne. Det finns ett ökat intresse bland människor för historia, men samtidigt visar sig bristen på historiska kunskaper alltmer tydlig. Avslutningsvis anser jag att det finns mycket goda skäl att pröva om ämnet historia också skulle kunna bli ett kärnämne i den svenska gymnasieskolan. Jag tycker att det är synd att ministern inte i det här sammanhanget också vill pröva det förslaget.

Fru talman! Det är en lång process innan man ändrar kärnämnen i gymnasieskolan. Det är bra med en öppen debatt. Det är viktigt att riksdagen från början spelar en aktiv roll i den debatten. Jag delar en tveksamhet med många inom skolans värld till att man kan begränsa studiet av enskilda viktiga ämnen i ett stort tvärvetenskapligt ämne. Det blir väldigt "styckevis och delt". Vi hade en föredragning i utbildningsutskottet för ett tag sedan av professorer från Riksbankens jubileumsfond. De tog upp frågan om tvärvetenskap. Även om detta inte formellt är tvärvetenskap i gymnasieskolan, är detta ett förstadium till tvärvetenskap på högskolan. De sade att för att klara tvärvetenskapliga studier måste man vara duktig i varje enskilt ämne som ingår i de övergripande ämnesstudierna. Frågan är om inte de som inte har ämnena i övrigt utan bara lär sig dem i det eventuellt nya kärnämnet får väldigt lite av detta. Ingegerd Wärnersson säger att hon inte låser sig. Det är bra. Det kanske kan bli ett bättre beslut så småningom än det förslag som nu finns i Gymnasiekommittén. Ingegerd Wärnersson sade i sitt första svar till mig att jag ska prata med min partivän i Gymnasiekommittén om detta. Det gör jag gärna. Men jag tycker att det är viktigt att vi redan på ett tidigt stadium har en diskussion i kammaren. Jag lyssnade i förra veckan på vad Riksdagskommittén kom fram till. Man sade att man ska skapa insyn och öppenhet och allmän debatt i kammaren. Riksdagen ska vara en central debattarena. Då är det viktigt att vi har den debatten innan beslut är fattade. När vi sedan fattar beslut i kammaren - som utgångspunkt har vi ett utskottsbetänkande - är alla positioner redan låsta. Debatten är mycket ett spel för galleriet. Ingen ändrar sig i en sådan debatt och voterar på ett annat sätt på grund av att ett annat parti har sagt något annat. Det är därför debatten bör vara öppen just nu. Det vore bra om vi även kunde diskutera kärnämnet lite mer ingående. Skolministern har skickat frågan om kärnämnet vidare som ett extra utskick till kommittén. Vem ska undervisa i ett sådant kärnämne? I arbetslaget säger man att det ska vara ett lärarlag. Men skolan är dock kommunaliserad sedan tio år. Ska vi här i riksdagen eller regeringen bestämma att det ska vara lärarlag som ska undervisa? Klarar inte skolan av det på eget bevåg? Hur ska man sätta betyg i ett sådant ämne? Det är en annan intressant fråga. Hur ska man kunna sätta betyg i ett ämne som diskuterar hur det är att vara medmänniska, att lösa konflikter? Vilka betygskriterier ska finnas? Skolverket utformar betygskriterier. Kan de komma med betygskriterier i hur det är att vara medmänniska - att få betyget Mycket väl godkänd i att vara medmänniska? Jag är mycket tveksam till det. Vi måste se till dessa frågor. Innan man går vidare och diskuterar ett enskilt ämne i gymnasiet behöver man se på hela problemet. Jag sade inledningsvis att jag är överens med skolministern om att etik och moral är viktigt. Det är också viktigt med den gemensamma värdegrunden. Jag tror emellertid inte att man gynnar detta särskilt mycket med ett nytt kärnämne som slår ihop fem olika ämnen.
Fru talman! Ämnesövergripande eller tvärvetenskapliga studier bygger dels på att det finns kunniga lärare som kan möta och ha idéer om att bedriva ämnesövergripande studier, dels på att eleverna har bra baskunskaper i olika ämnen som sedan kan knytas ihop. Så börjar man mer och mer arbeta i dagens skola. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Som ämnesförslaget ser ut nu riskerar det att skapa ett konturlöst och svårfångat ämne, fast eleverna bevisligen behöver en viss struktur i sina grundstudier. Det är inte så lätt att uppfatta vad ett ämne går ut på där man ena stunden diskuterar och läser 1900 talets historia och andra stunden diskuterar hur man uppträder socialt kompetent på en arbetsplats. Jag tror att många av frågorna kan aktiveras i de ämnen som nu finns. Etiska frågor bör naturligen finnas med i ämnet religion eller i diskussioner om litteratur i ämnet svenska, osv. Jag återkommer till ämnet historia. Historia är ett sådant ämne som ger grundläggande kunskaper som kan anknyta till många olika ämnen i skolan som dessutom skapar en förståelse för samtiden. Därför vill jag ändå, utan att på något sätt begära att få ett definitivt svar, fråga om ministern över huvud taget har reflekterat över att låta just ämnet historia få en starkare ställning och bli kärnämne i gymnasieskolan.

Fru talman! Vi är överens om målen som gäller den gemensamma värdegrunden, att man i skolan ska lära sig att använda ett vårdat språk, att man inte ska förnedra kamrater, bl.a. flickor, vilket tyvärr sker alltför ofta, att man ska lyssna på den som talar och inte tala i mun på varandra, att man ska vara demokrat och att man ska uppfostra i demokrati och att man ska respektera andras åsikter osv. Däremot är vi inte riktig överens om medlen. Jag tror inte att detta eventuellt nya kärnämne är svaret på alla dessa frågor. Jag undrar på vilket sätt det kommer att bidra till att man når detta mål. Skolministern säger att det har kommit många olika rapporter som har spretat åt lite olika håll. Sedan har man ändå försökt samla detta i ett förslag till ett nytt kärnämne. Det är klart att vi ska diskutera betyg här. Men hur man ska genomföra undervisningen måste man ju sköta på varje skola. Vi här i riksdagen kan inte tala om att det nu ska vara ett lärarlag som ska fixa den här undervisningen. Det är så att säga att trampa in på skolans område. Eventuellt kan man i kommunen, men knappast här i riksdagen, diskutera vilka ämnen som ska ha vilka lärarlag. Kärnämnena ligger ju kvar, eftersom detta är ett tillägg. Men de som inte läser historia, vilket ju inte är ett kärnämne i dag, får bara undervisning i 1900 talets historia, vilket inte är särskilt bra. Och det säger jag inte bara som gammal historielärare. Det är ingen historia som börjar 1900. Om man inte har läst om franska revolutionen så har man ingen aning om bakgrunden till det politiska spelet i demokratierna över hela världen i dag. Det är en invändning mot detta kärnämne. Men låt oss ha en öppen och frisk debatt om detta i fortsättningen, så hoppas jag förstås att kommittén kommer med ett bra förslag som vi kan fatta beslut om i riksdagen om ungefär ett år.

Fru talman! Per Bill har frågat mig när jag ämnar ge klara och tydliga besked i alkoholskattefrågan. Kommissionen har den 28 februari 2000, i enlighet med artikel 226 i EG-fördraget, överlämnat en formell underrättelse till Sverige angående de svenska punktskatterna på öl och vin. Enligt kommissionens uppfattning överträder Sverige, genom sitt sätt att beskatta öl lägre än vin, förbudet för medlemsstaterna att indirekt genom beskattning missgynna varor från andra medlemsstater. I svar till kommissionen har regeringen bl.a. anfört att den svenska ölskatten, men inte vinskatten, sänktes den 1 januari 1997. Härav följer att det numera föreligger en viss skillnad mellan beskattningen av öl och vin. Av alkoholpolitiska skäl har beskattningen av alkoholdrycker i Sverige under lång tid varit starkt relaterad till alkoholstyrkan i drycken. En alkoholdryck med högre alkoholinnehåll har beskattats mer än en dryck med lägre alkoholinnehåll. Regeringen har därför förklarat sig beredd att överväga en sänkning av skatten på vin så att skatten per volymprocent på vin i den mest sålda kategorin överensstämmer med skatten per volymprocent på starköl. Regeringen avser att återkomma till frågan om beskattningen av öl och vin i den ekonomiska vårpropositionen 2001.

Fru talman! Den här frågan har ställts ett tiotal gånger i riksdagen. Interpellanten ställer den nu på nytt. Frågan är ganska enkel, och svaret är ännu enklare och tydligare. När kommer regeringen att återkomma med förslag i ärendet om öl och vinbeskattningen? I mitt svar sade jag att vi återkommer till frågan i vårpropositionen. Det kan inte bli tydligare. Om inte interpellanten känner till det är det den 17 april som vårpropositionen ska föreläggas, t.o.m. på förmiddagen, om det underlättar för informationen. Vi har sagt sedan länge från regeringens sida i många svar till bl.a. EU-kommissionen att vi är beredda att överväga frågan om skatten på vin och öl och de skillnader som där finns. Jag har inget mer precist besked att ge för dagen. Både socialministern och jag har vid olika tillfällen sagt, redan i höstas, att nästa tillfälle vi återkommer är i samband med vårpropositionen. Jag tycker trots allt att Per Bill kunde oroa sig lite grann för en mer seriös diskussion som handlar om sambandet mellan alkoholkonsumtion och sociala skador, alkoholskador. Det är ingen tillfällighet att Sverige är det land i Europa som har den allra lägsta andelen alkoholskador. Varför har Sverige det? Jo, därför att Sverige också har den lägsta alkoholkonsumtionen. Vi är helt enkelt det land inom EU som har lägst dödlighet i alkoholsjukdomar och alkoholskador. Det tycker jag är en position som vi har skäl att slå vakt om i fortsättningen också. Det är därför som regeringen har anledning att överväga också detta. Jag förstår att Per Bill har andra anknytningar till andra intressen än just de sociala intressena, eftersom det aldrig är någonting som brukar intressera moderaterna. Det är för regeringen viktigt att väga in också betydelsen av att även i fortsättningen ha en god position när det gäller låga tal i alkoholdödlighet och alkoholskador. Därför kommer regeringen att väga in det i sitt övervägande när vi behandlar frågan i vårpropositionen. Svaret är mycket tydligt till Per Bill: Den 17 april på förmiddagen.

Fru talman! Jag har nu vid ett stort antal tillfällen fått frågor och interpellationer här i riksdagen om just alkoholbeskattningen från moderater. Jag har inte fått en enda fråga från en enda moderat som har handlat om de sociala konsekvenserna av alkoholkonsumtionen, inte en enda fråga där man bekymrat sig om på vilket sätt Sverige ska bibehålla sin mycket goda position när det gäller det låga antalet alkoholskador. Det får tas som ett uttryck för att det bara är vid de tillfällen då man beordras till debatt som man ställer upp i den typen av debatt från moderaternas sida. Jag skulle önska att moderaterna hade lite bredare perspektiv, men det är kanske för mycket begärt att de också vägde in de sociala aspekter som jag tycker är viktiga. Jag vill också lägga till att det inte borde vara obekant för Per Bill att det redan i höstas spekulerades väldigt mycket att det skulle bli en dramatisk minskning av Systembolagets försäljning som en följd av de nya införselreglerna. Starkölsförsäljningen har ökat på Systembolaget strängt taget varje månad under hösten. Jag tror inte att Per Bill behöver bekymra sig för anställningstryggheten för den som har jobb på Systembolaget. Han behöver inte ens bekymra sig över jobb på lördagar, för det pågår nu en försöksverksamhet på det området som har slagit ganska hyggligt ut. Jag tror att det vore bra att vi såg realiteterna. Det här är en viktig fråga som ska övervägas. På vilket sätt kan vi hantera beskattningen på öl och vin i fortsättningen i takt med att våra nya införselregler införs? Det har heller inte det mått av panik över sig som Per Bill och andra moderater ibland försöker frambesvärja. Vi har haft en ganska lugn utveckling under hösten, och det finns skäl att se vad som händer den närmaste tiden för att regeringen sedan ska återkomma i sitt förslag med en definitiv bedömning av hur vi vill att alkoholbeskattningen ska utformas i fortsättningen. Per Bill säger att det är många hundratals som bekymrar sig om exakt vilken tidpunkt en eventuell skattesänkning kan komma. Jag tror och hoppas att det är många fler miljontals människor som kanske bekymrar sig om att vi hittar en utformning på alkoholpolitiken som gör att vi kan bibehålla en god position för Sverige i fortsättningen och hålla nere våra alkoholskador. Det tycker jag är den allra viktigaste sociala aspekten på den här diskussionen.

Fru talman! Det kanske är lite trist att gå igenom statistiken län för län, och Per Bill gjorde några nedslag i Blekinge, Skåne och några andra län. Jag tycker att det är mer intressant att se helhetsbilden, vad som har hänt i hela Sverige och inte bara i södra Sverige. Det som är intressant är vad som har hänt under andra halvåret förra året, dvs. efter det att vi ändrade införselreglerna den 1 juli förra året. Det gjordes ju spådomar från såväl branschen som många moderater och andra om att det skulle bli en väldigt kraftig minskning av försäljningen för Systembolaget, exempelvis när det gällde starköl. Nu kunde ju Per Bill konstatera, bland alla de siffror som han räknade upp, att det faktiskt har skett en ökning av Systembolagets försäljning av starköl under andra halvåret såväl i södra Sverige som i övriga Sverige. Södra Sverige är ju naturligtvis den del av landet som är mest utsatt för de nya införselreglerna, och där skedde en ökning av starkölsförsäljningen med nära 3 % under andra halvåret såväl i södra Sverige som i övriga Sverige. Det gör att jag tycker att jag har skäl för min slutsats, att det inte är någon dramatisk förändring som har skett under den här perioden. Det finns skäl att följa utvecklingen, och det finns skäl att göra en klok avvägning när det gäller alkoholskatten i fortsättningen, så att vi tillsammans med alla andra insatser som presenterades i riksdagen förra året i det nationella handlingsprogrammet mot alkohol och skattepolitiken på området kan skapa just den goda position som Sverige har haft sedan en mycket lång tid tillbaka. Vi vill gärna fortsätta att vara det land i EU som har absolut minst alkoholskador.

Fru talman! Vi inbjuds nu till att fatta ett beslut som innebär ett klart brott mot de principer som vi har haft i vår lagstiftning sedan ett femtiotal år tillbaka och mer än så antar jag. Detta kommer att innebära, om förslaget skulle gå igenom, att vi i fortsättningen accepterar att man ska kunna ha två eller fler medborgarskap i Sverige. Den proposition som har lagts fram i det här ärendet har stora brister. Och jag vill börja med att citera statsvetaren och socialdemokraten Agne Gustafsson i Lund som har "avrättat" den här propositionen fullt ut under hösten. Han säger: "Propositionen om medborgarskap har i framställningen om dubbelt medborgarskap sakliga och formella brister med oprecisa frågeställningar, felaktigheter, bristfälliga redovisningar, till synes mer avsedda att dölja och vilseleda än att klarlägga problemen." Det är en ganska bra karakteristik av denna proposition. Invändningarna mot de förändringar som föreslås avfärdas med lätt hand, tonas ned, devalveras och görs till nulliteter. Och även om man processar varje invändning så avslutar man alltid med att säga att det nog inte är så farligt, att det är så få och att det vid en sammantagen bedömning inte har så stor betydelse. Och detta görs på område efter område. Medborgarskap reglerar en tillhörighet till en nation och en stat. Med ett medborgarskap följer förpliktelser och rättigheter, både för den enskilde medborgaren och för staten. Det är i och för sig riktigt - det är vi de första att notera - att en ökad internationalisering och medlemskapet i EU bl.a. har medfört att fler människor än tidigare bosätter sig i andra länder för att arbeta eller för att undgå hemlandets förföljelser och förtryck. Moderata samlingspartiet är i högsta grad angeläget om ökad rörlighet och större möjligheter för människor att bosätta sig och arbeta i andra länder. Men detta innebär på intet sätt att medborgarskapet har fått en mindre betydelse. Goda skäl talar i stället för att man ska stärka medborgarskapets status och innehåll. Men regeringen devalverar medborgarskapet genom sitt förslag till dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap, och detta i en situation där vi har en mycket splittrad opinion omkring detta i landet, och vi blir ensamma i Norden att införa dessa bestämmelser. Vi inser från Moderata samlingspartiet att vi självfallet måste göra undantag från den princip om medborgarskap som vi har i dag genom att många människor faktiskt inte kan avsäga sig sitt gamla medborgarskap även om de skulle vilja. Och ibland kan det också vara förenat med stora svårigheter även om man skulle kunna göra det. Det gäller inte minst alla de människor som har kommit hit på grund av inbördeskrig eller efter att ha blivit förföljda i sina hemländer. Det kan även finnas andra orsaker till att de har lämnat sina hemländer. Men de kan inte komma tillbaka och avsäga sitt medborgarskap, och därför måste man göra naturliga undantag, och det har vi också sagt att man ska göra i fortsättningen. Regeringen pekar ju ut fyra problemområden som behandlas både i propositionen och i betänkandet. Jag ska börja med att ta upp rösträtten. Enligt vår uppfattning är det principiellt felaktigt att man ska kunna rösta i parlamentsval i mer än ett land. Man kan ju i och för sig säga att man kanske inte skulle göra det så ofta eller att man ens gör det nu. Vi har ju flera människor som har dubbla medborgarskap. Det är ju klart att man som flykting inte åker tillbaka till sitt hemland och röstar, om det nu går att rösta i det landet över huvud taget på ett rimligt och seriöst sätt. Men om man gör dubbla eller flerfaldiga medborgarskap till huvudregel då skulle problemet komma upp till ytan på ett helt annat sätt. Långt fler människor som kommer från länder där det faktiskt hålls parlamentsval och där man fortfarande är medborgare och som får svenskt medborgarskap kan då antagligen ganska lätt åka och rösta i olika länder, kanske t.o.m. i tre olika länder, vem vet. Detta menar vi från vår utgångspunkt är principiellt felaktigt. Samma sak gäller valbarhet. Vad är det som hindrar att man faktiskt kan bli både kommunfullmäktig i ett land och riksdagsman i ett annat land? Det kan ju hända att det har funnits någon som har kunnat göra det i det nordiska perspektivet. Men att kunna göra detta så att säga i ett totalperspektiv menar vi också är principiellt felaktigt. Det är möjligt att det inte kommer att handla om många personer. Det är möjligt att det inte är ett stort problem. Men principiellt menar vi att det är felaktigt. Ska man ha skyldighet att göra värnplikt i olika länder? Alla har ju inte värnpliktsarméer, men många har de. Ska man först göra värnplikt i det ena landet för att sedan bli inkallad för att göra värnplikt i det andra landet? Ja, det tonas naturligtvis ned som så mycket annat i denna proposition och i detta betänkande. Man säger att det säkert inte är något problem, osv. Hur blir det med lojalitetskonflikter? Ska man anställa personal i utlandsuppdrag för militären, i fredsbevarande operationer och kanske i andra känsliga positioner i det svenska försvaret? Finns det dubbla lojalitetskonflikter eller inte? Ja, då kanske man kan göra en bedömning och säga till någon att han eller hon inte är så lämplig att vara på ett visst jobb med tanke på detta. Men då närmar vi oss diskriminering, och jag har förstått att det värsta Mona Sahlin vet är diskriminering. Beträffande integration kan det vara så som regeringen skriver, att det kan befrämja integration att ha dubbla eller flerfaldiga medborgarskap. Men det kan också vara precis tvärtom. Det har faktiskt påpekats från olika håll att den aspekten kan finnas och som är minst lika tung. Men den väljer regeringen att tona ned och i stället tona upp sin version. Jag tror att det lika gärna kan vara så att integrationen befrämjas av att man tar ställning och faktiskt satsar på det nya land där man har valt att bosätta sig. Jag går in på ett par andra frågor. Först om naturalisation. Vi har föreslagit att medborgarskapet skulle kunna återkallas i vissa fall. I dessa yttersta dagar ser vi notiser i pressen om att personalen vid Migrationsverket, med all sannolikhet i något fall, har begått tjänstefel och beviljat en person, som inte skulle vara kvalificerad för det, ett svenskt medborgarskap. Dessa personer har erhållit svenskt medborgarskap på grund av tjänstefel. Detta utreds. Vi vet inte hela bakgrunden. Låt oss ponera, utan att det behöver vara så i det här fallet, att det dessutom har varit fråga om mutor och bestickning, att det har varit fråga om personer som har ett förflutet med grav brottslighet men som får medborgarskap genom tjänstefel och mutor. Ska inte dessa medborgarskap kunna återkallas? Om en terrorist eller en grov mördare eller narkotikabrottsling har fått svenskt medborgarskap genom att ljuga och bluffa om sin identitet och annat och dessutom innehar ett annat redan tidigare - det är hela tiden fråga om dubbla medborgarskap - ska man inte kunna dra tillbaka ett sådant medborgarskap och säga: Nog är nog? Hur naiva och flata får vi vara? Om man föreslår att det ska bli huvudregel med dubbla eller flerfaldiga medborgarskap borde det inte vara så stort problem att kunna säga: Nog är nog. Detta framför allt när regeringen i övrigt devalverar medborgarskapets betydelse. Vi anser vidare att det är naturligt att människor som vill tillhöra Sverige, vill bo och arbeta här och känna delaktighet i samhället också ska ha något så när rimliga kunskaper i svenska och om svenska värderingar. Därför föreslår vi att man inför något slags språktest, dock med vederbörliga undantag för äldre människor och människor av vilka man rimligen inte kan begära att de ska uppfylla sådana språkkrav, men vi föreslår det som huvudregel. Nej, det behövs inte enligt regeringen därför att man hela tiden devalverar medborgarskapets betydelse. Svenskkunskaper och kännedom om svenska värderingar är väl i dessa dagar väldigt viktigt att försöka bibringa de nya svenskarna. Det kan förstärkas ytterligare genom att man - låt vara att det inte är någon stor fråga och kanske kan tyckas lite löjlig i vissa sammanhang - genomför värdiga ceremonier när någon blir antagen som svensk medborgare. Detta är en fråga för staten. Man blir nämligen medborgare i ett land och inte i en kommun. Därför menar vi att det är svenska staten som ska tillhandahålla en låt vara enkel men en värdig ceremoni för varje person som blir svensk medborgare. Det ska inte vara så därför att man råkar vara registrerad i en viss kommun som kanske på frivillig basis ordnar något jippo för att välkomna de nya, utan det ska vara en värdig och bra ceremoni för var och en som får ett svenskt medborgarskap. Fru talman! Vi har fem reservationer, och vi står bakom alla dessa. Vi har också ett särskilt yttrande, men vi kommer att yrka bifall bara till reservation 1. Det är där vi kommer att begära omröstning. Jag vet mycket väl att vi är ensamma bland partierna här i riksdagen om att ha dessa åsikter, men vi är definitivt inte ensamma ute i verkligheten. Långt fler människor stöder vår syn på frågan om dubbelt medborgarskap än vad vi kanske har representation för i riksdagen. Det här är en fråga som berör många därför att den innehåller en hel del symbolik. Hoppas kan man ju alltid att någon skulle ha tagit intryck, men jag är inte så optimistisk. Tack, fru talman!

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 2, och i övrigt står jag självfallet bakom samtliga kristdemokratiska reservationer. Vi kristdemokrater är mycket positiva till regeringsförslaget i stort. Vi tycker att det är viktigt att kunna behålla det gamla medborgarskapet även om man skaffar ett nytt, ett svenskt medborgarskap. Denna regel har två effekter. Den första effekten gäller dem som redan är svenska medborgare. Om de önskar att skaffa sig ett nytt medborgarskap i ett annat land, och i det landet tillåts att man kan ha dubbelt medborgarskap, behöver man inte förlora sitt svenska medborgarskap. Den andra effekten gäller de personer som redan är bosatta i Sverige och vill bli svenska medborgare. De behöver inte heller förlora eller avsäga sig sina tidigare medborgarskap. Vi ser en stor fördel i det. Det handlar om en del av integrationen i Sverige. Det är oerhört viktigt för varje människa att inte förlora eller tappa sin rötter. Fru talman! Kristdemokraterna har några synpunkter som regeringen ej har tagit hänsyn till. Den första synpunkten gäller svenskt medborgarskap genom adoption. Den nya lagen säger: "För att barn över 15 år skall få svenskt medborgarskap krävs viss hemvisttid." Skälen härför anges vara att samma regler ska gälla för adoptivbarn som för biologiska barn. Vi anser emellertid att en annan ordning kan gälla för adoptivbarn än vad som gäller för biologiska barn, eftersom familjeförhållandena skiljer sig åt. Barn som kommer till Sverige med sin familj har normalt samma medborgarskap som föräldrarna, medan adoptivbarn oftast inte har samma medborgarskap som adoptivföräldrarna när barnet kommer till Sverige. Fru talman! Vi anser att barn som adopteras efter fyllda 12 år men före 18 års ålder ska ha rätt att förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan om att en av föräldrarna är svensk medborgare. Den andra synpunkten gäller svenskt medborgarskap för statslösa barn och ungdomar. Vi anser att det i medborgarskapslagen bör klargöras vem som ska kunna göra en anmälan om svensk medborgarskap för ett statslöst barn. Om förälder eller annan vårdnadshavare saknas bör enligt vår mening en god man kunna göra det. Fru talman! Den tredje synpunkten gäller information och handläggning av medborgarskapsärenden. Vi anser att det är mycket viktigt att informationen till den som ansöker om dubbelt medborgarskap är grundlig. Alla problem som kan uppstå till följd av dubbelt medborgarskap måste vara tydligt definierade i en information som skickas ut. Eftersom det är Migrationsverket som beslutar om svenskt medborgarskap bör det enligt vår mening vara Migrationsverket som står för informationen. Tack för ordet.

Fru talman! Dagens debatt om ny lag för svenskt medborgarskap har föregåtts av en lång process. Jag har haft tillfälle att vara med i den kommitté som arbetat fram förslaget som den här propositionen i allt väsentligt bygger på. Det var en i huvudsak enig parlamentarisk kommitté som stod bakom utredningen. När vi nu har haft den politiska processen i utskottet kan vi tyvärr konstatera att moderaterna inte höll loppet ut, eftersom de vill behålla en otidsenlig medborgarskapslag - ett märkligt ställningstagande för ett parti som talar vitt och brett om EU och internationaliseringen. Vi har i den här kammaren haft många debatter just om internationaliseringen ute i världen, om hur vi ska förhålla oss som samhälle till människor som flyttar från sina länder frivilligt på grund av arbete, av anknytning eller som flyttar ofrivilligt på grund av krig eller förföljelse. Vi kan konstatera att världens gränser mer och mer suddas ut. Med teknikens hjälp kan vi röra oss mycket snabbare och information från hela världen kommer sekundsnabbt in i våra hems Vi socialdemokrater, tillsammans med en bred majoritet i utskottet, kan konstatera att stora förändringar har skett i samhället under de 50 år som lagstiftningen varit gällande. Mot denna bakgrund är den nuvarande lagstiftningen i behov av modernisering och anpassning till de nya förhållanden som gäller. Dagens lagstiftning bygger på tre grundprinciper. För det första bygger den på härstamningsprincipen som innebär att föräldrarnas medborgarskap är avgörande för vilket medborgarskap barnet ska få vid födseln. För det andra bygger den på undvikande av dubbelt medborgarskap. För det tredje bygger den på undvikande av statslöshet. Med dagens förslag utgör härstamningsprincipen fortfarande grunden. Den utvecklas dock något, och förslaget innebär att barn med svensk far alltid ska förvärva svenskt medborgarskap vid födseln om barnet föds i Sverige. Föds barnet utomlands och föräldrarna inte är gifta med varandra ska barnet kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. För att ytterligare understryka vikten av undvikande av statslöshet är det angeläget att införa bestämmelser som underlättar förvärv av svenskt medborgarskap för barn som fötts här såsom statslösa. Utskottsmajoriteten föreslår därför att statslösa barn som har permanent uppehållstillstånd och hemvist här ska kunna få svenskt medborgarskap genom en anmälan innan barnet har fyllt fem år. Statslösa barn som är inflyttade till Sverige ska kunna bli svenska medborgare efter en anmälan om att de har bott här i tre år med permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige. Det innebär att Sverige på ett kraftfullt sätt lever upp till de internationella konventioner som Sverige har ålagt sig att följa. När det gäller frågan om att inte tillåta dubbelt medborgarskap görs en förändring. Det ska fullt ut bli tillåtet att ha dubbelt medborgarskap, vilket medför att de bestämmelser som i dag finns i medborgarskapslagen tas bort. Som en följd av detta ska 1963 års konvention frånträdas. I stället godkänns 1997 års europeiska konvention om medborgarskap som är neutral i fråga om medborgarskap och som överlämnar till konventionsstaterna själva att bestämma i vilken utsträckning dubbelt medborgarskap ska tillåtas.

personer i Sverige dubbelt medborgarskap, antingen direkt enligt lagstiftningen eller på grund av att de är villkorsbefriade vid naturalisation. Det finns inte något i dag som pekar på att detta skulle medföra några större problem i Sverige. Vilka fördelar är det då för den enskilde att kunna behålla sitt gamla medborgarskap? Med ett dubbelt medborgarskap kan man utan tillstånd bosätta sig och arbeta i vart och ett av medborgarskapsländerna. Man undviker krångliga visumregler. För vissa människor kan det ge en viss trygghet att behålla det gamla medborgarskapet, bl.a. för de som har tankar på att förr eller senare återvända till sitt ursprungsland. Det kan bidra till snabbare integrering i det nya samhället och kan även ses som ett led i integrationsprocessen. Vi kan se fyra områden där det kan uppkomma problem till följd av att personer har dubbelt medborgarskap. Det första området gäller den dubbla rösträtten. Utskottet gör samma bedömning som regeringen, att det är få som kommer att använda sig av den möjligheten. Det har undersökts huruvida det går att skapa en bra lagstiftning och ett bra administrativt system för att undvika att man ska kunna rösta i två länder. Man har tittat på andra länder, men man har inte lyckats att finna en lagstiftningsmetod som på ett tillfredsställande sätt klarar uppgiften. Det andra området gäller de problem som kan uppstå när någon behöver konsulärt bistånd. Det handlar om att ge stöd och skydd åt personer som reser i andra länder och som av någon anledning råkar ut för något som gör att man behöver hjälp av Utrikesdepartementet. Utskottet konstaterar att den som har ett dubbelt medborgarskap befinner sig i en utsatt position. Men det är upp till den enskilde att göra den bedömningen i samband med att man bestämmer sig för om man vill ha kvar sitt gamla medborgarskap. Det är viktigt att informationen vid det tillfälle som man söker medborgarskap är så tydlig och informativ att den sökande har helt klart för sig vilka problem som kan uppstå. Det tredje området rör frågor som hänger samman med fullgörande av värnplikt. Sverige har i dag konventioner och överenskommelser med många länder och därmed blir problemen relativt små. Precis som jag sade tidigare får detta framgå av tydlig information för att i sista hand ge möjlighet för den enskilde att göra sin bedömning. Det fjärde området handlar om att det kan finnas säkerhetsaspekter med dubbelt medborgarskap. Det skulle kunna leda till dubbla lojaliteter mot länder och till lojalitetskonflikter. Man har därför tittat på hur det ser ut i länder som tillåter dubbelt medborgarskap och då funnit att det erfarenhetsmässigt är andra faktorer än dubbelt medborgarskap som är avgörande för om man ägnar sig åt brottslig verksamhet som utgör en säkerhetsrisk. Försvarsutskottet har yttrat sig när det gäller personal inom Försvarsmakten med dubbelt medborgarskap. Man säger att denna aspekt får vägas in som en av flera omständigheter vid den lämplighetstest och säkerhetsbedömning som alltid sker inför en anställning inom försvaret. Vi har precis som regeringen efter genomgång av fördelar och eventuella nackdelar med dubbelt medborgarskap funnit att övervägande skäl talar för att överge principen om undvikande av dubbelt medborgarskap. Nackdelarna är relativt begränsade medan de enskildas intresse av att få ha dubbelt medborgarskap väger tyngre. Det ska inte längre krävas enligt svensk lag att den som söker svenskt medborgarskap ska avsäga sig sitt tidigare medborgarskap. Inte heller ska en svensk medborgare som förvärvar ett annat medborgarskap förlora det svenska medborgarskapet. Som jag sade tidigare delar moderaterna inte denna uppfattning. Efter att jag har läst reservationen har jag en liten fundering: Jag undrar var moderaternas tal om valfrihet för individen finns. Anser inte moderaterna att de som söker är myndiga nog att avgöra om de vill ha dubbelt medborgarskap, trots de problem som kan uppstå för den enskilde? En annan fråga som tas upp i moderaternas reservation är huruvida man ska ha någon form av prov i svenska och samhällskunskap i samband med godkännande av svenskt medborgarskap. Frågan har debatterats tidigare i den här kammaren och utskottet har vid sin behandling i ämnet anfört att förutsättningarna för att lära sig svenska varierar i stor utsträckning och att man därför inte bör uppställa något sådant krav. Vad utskottet har gett uttryck för är att av rättviseskäl bör frågor som rör kunskaper och undervisning i svenska språket vara en sak för utbildningsväsendet och att det saknas skäl för att reglera detta inom medborgarlagstiftningen. Språket, det är vi helt överens om, har stor betydelse för möjligheten att delta i samhällslivet. Det är viktigt att professionell undervisning ges med god kvalitet och anpassas till så individuella förhållanden som möjligt. Men utskottsmajoriteten anser att det ytterst är den enskilde individen som måste ta ansvar för sin språkinlärning. I ett system med prov och kontroll uppstår alltid svårigheter. Vilken kunskapsnivå ska uppnås? Hur ska den dokumenteras? Låg utbildningsnivå och därmed sammanhängande liten studievana försvårar människors möjlighet att tillgodogöra sig utbildning. Vissa skulle därför ha svårare än andra att uppfylla ett eventuellt krav på svenskkunskaper. Redan utsatta grupper skulle få större svårigheter att integreras. Undantag måste naturligtvis finnas i ett sådant system. Hur ska de se ut, och vilka gränsdragningsproblem kan uppstå i samband med dessa undantag? Det är svårt att få ett rättvist och praktiskt system. Dessutom, de som har invandrat till Sverige och har kommit så långt att de fullt ut vill delta i samhället genom att bli svenska medborgare ska kunna göra det utan onödiga hinder. Samhällets utgångspunkt måste vara att alla invandrare av egen fri vilja gör det bästa utifrån sina respektive förutsättningar för att förvärva kunskaper i det svenska språket. Fru talman! Det finns fler förändringar i detta förslag till ny medborgarskapslag. Det handlar bl.a. om svenskt medborgarskap genom adoption, barn med enbart utländskt medborgarskap, återvinnande av svenskt medborgarskap, preskription av svenskt medborgarskap. Men jag ser att tiden inte räcker till för att utveckla detta närmare. Låt mig bara konstatera att vi nu får en modern och bra lagstiftning som stärker medborgarskapet och bl.a. syftar till att ge människor tilltro till vår ambition att underlätta steget in i det svenska samhället genom svenskt medborgarskap. Jag yrkar bifall till hemställan i SfU:s betänkande
Fru talman! Det kommer ju ytterligare talare, så att jag får spara några repliker. Men jag vill ändå fråga Anita Jönsson: Är det nu uppenbarligen helt okej att en person kan rösta både till Sveriges riksdag och till någon annat parlament eller en riksdag någon annanstans där det finns möjlighet att göra detta på ett rimligt och fritt sätt? Är det helt okej att man ska kunna väljas till politiska ämbeten i två olika länder? Vidare: Är det helt okej att man kan bli svensk medborgare utan att kunna någon svenska och utan att man har någon kännedom om svenska värdegrunder och svenska värderingar?
Fru talman! Gustaf von Essen sade i sitt anförande att utskottsmajoriteten med lätt hand har devalverat medborgarskapet. Jag vill påstå att det är precis tvärtom. Flera av oss som ingick i den kommitté som lämnade ifrån sig betänkandet som svensk medborgarskap har verkligen penetrerat och gått igenom precis de frågeställningar som Gustaf von Essen tar upp. Vi har funnit att i hälften av de länder som vi undersökte, drygt ett tjugotal, tillät man dubbelt medborgarskap. Det var länder som Frankrike, Italien, Kanada, Turkiet, Storbritannien. Naturligtvis tittade vi på om problematiken med att man röstar i mer än ett land förekom och om det var ett stort problem. Vi fann att det inte var på det sättet. Det var väldigt få som utnyttjade den möjligheten. Likaså när det gällde frågan om språktest eller ej var det väldigt olika ute i världen. Jag tycker att det är viktigt att det inte är medborgarskapet som avgör huruvida du har möjlighet att lära dig det svenska språket och tillgodogöra dig kunskaper om det svenska samhället. Jag förutsätter att de som bor och verkar i det här landet har samma ambition att finna en möjlighet att på bästa sätt få ett arbete, att få en gemenskap i det här samhället. Då förutsätter det också att de kan någonting om samhället. Men det är inte lagstiftningen om medborgarskapet i sig som på något sätt ska vara metoden för att människor ska kunna uppnå en integration på det sättet.
Fru talman! Jag konstaterar att Anita Jönsson uppenbarligen trots allt tycker att det är okej att man röstar i två olika parlament. Även om det inte skulle vara så vanligt, får vi ju se hur det blir när den nya lagstiftningen har kommit till. Jag talar nu utifrån principiella värdegrunder. Men jag konstaterar att där har vi olika åsikter. Anita Jönsson tycker att det är både möjligt och kanske t.o.m. okej att man kan göra det. Anita Jönsson tycker också uppenbarligen att det är alldeles okej att man kan bli svensk medborgare utan att kunna svenska språket, att det är upp till var och en att av något slags personligt intresse lära sig svenska och att det inte har något med medborgarskapet att göra. Med det synsättet devalveras medborgarskapet. Det finns länder som har prov och det finns länder som inte har prov. Från de länder som har prov går det att hämta kunskap och tips om hur man skulle kunna organisera sådana rätt enkla, men ändå, prov. Jag tror personligen, och många med mig, att det blir en positiv integrationsfaktor om man har ett litet tryck på sig att lära sig svenska inför ett medborgarskap och att det just framhäver medborgarskapets betydelse. Först då uppstår ju ett fullt deltagande i samhällslivet, enligt vårt sätt att se det.
Fru talman! I propositionen precis som i utskottet tas ju väldigt klart och tydligt upp vilka problem som kan uppstå med dubbelt medborgarskap. Ett av dessa som vi tycker kan vara ett problem utifrån vissa principer är att man kan rösta i två länder. När vi har tittat djupare på detta har det visat sig att det är väldigt få som använder sig av den möjligheten. Därför gör vi en annan bedömning än vad moderaterna gör. Vi tycker att det är viktigare att tillåta dubbelt medborgarskap än att se de problem som eventuellt kan uppkomma genom att man har rösträtt i två länder. Man kan ju se i moderaternas reservation att det här handlar om olika bedömningar. Vi tycker, tillsammans med utskottsmajoriteten, att det är viktigt att tillåta dubbelt medborgarskap med tanke på hur människor rör sig och vilken betydelse det kan ha för integrationen. Vi tycker att det är viktigare än de eventuella problem som kan uppstå när det gäller t.ex. dubbel rösträtt eller när det gäller att göra värnplikt i två länder. Det är där den stora skiljelinjen ligger. Vi överlåter åt den enskilde individen att själv avgöra, med anledning av de problem som kan uppstå, om man vill ha ett eller två medborgarskap.
Fru talman! Jag vill lyfta fram en fråga till Anita Jönsson som jag tog upp i mitt anförande. Det gäller barn som har fyllt 12 år. Man gör ingen skillnad när det gäller barn som kommer hit och ska ansöka om svenskt medborgarskap. Jag anser fortfarande att det är skillnad mellan adoptivbarn och biologiska barn. De barn som kommer hit med sina föräldrar har redan ett medborgarskap. De barn som kommer hit med adoptivföräldrar har inte det. Varför gör man ingen skillnad här?
Fru talman! Utskottet och utskottsmajoriteten har gjort en annan bedömning. Man tycker att det är viktigt att alla barn behandlas på samma sätt. Därför ska det inte finnas någon speciell lagstiftning som endast ska gälla för de barn som har fyllt 15 år och är adopterade. Det är det argumentet som har framförts i utskottet, och det är samma argument som jag nu lämnar till Magda Ayoub.
Fru talman! Jag förstår ju att man inte vill göra skillnad mellan barn. Så är det också när det gäller andra regler. Men adoptivbarn som kommer hit har inget medborgarskap. De ska tillhöra föräldrar som bor här och redan har ett svenskt medborgarskap. Även om det bara är en person som har det tycker jag att det vore enkelt om man genom en anmälan kunde förvärva svenskt medborgarskap. Det vore en viss rättighet som man kunde ha när det gäller adoptivbarn.
Fru talman! Även de adopterade barnen har ju oftast ett medborgarskap när de kommer till Sverige. De är ju inte utan ett medborgarskap. Man har också möjlighet att genom anmälan få ett svenskt medborgarskap, men först efter att man har bott ett antal år i Sverige. Det är precis detsamma som gäller för andra barn.

Fru talman! Man kan förvärva svenskt medborgarskap på fem sätt. Det vanligaste är genom födelse. Men man kan också få svenskt medborgarskap genom adoption, legitimation, naturalisation och anmälan. I dag är det så att den som är statslös eller bedöms vara flykting kan bli naturaliserad redan efter fyra års vistelse i Sverige. Dagens medborgarskapslag bygger på tre grundprinciper. Här repeterar jag lite av vad Anita Jönsson nämnde. Den första grundprincipen är härstamningsprincipen, som innebär att föräldrarnas medborgarskap är avgörande för vilket medborgarskap ett barn ska få vid födseln. Den andra grundprincipen har varit att undvika dubbelt medborgarskap och den tredje att undvika statslöshet. Den stora förändringen i förslaget till ny lag om svenskt medborgarskap är att det fr.o.m. den 1 juli 2001 ska bli fullt möjligt att ha dubbelt medborgarskap. I Vänsterpartiet välkomnar vi denna nya lagstiftning. Det har gått 50 år sedan nuvarande lagstiftning utformades, och under denna tid har stora förändringar skett i samhället. Det är ju i dag betydligt vanligare att personer bosätter sig i ett annat land än det där de föds. Under dessa år har vi sett mycket ofrivilligt flyttande som orsakats av krig och andra katastrofer. Men vi har också sett en ökad frivillig bosättning i vårt land på grund av kärlek och familjebildning eller på grund av arbete. Personers rörlighet över nationsgränserna har ökat. Det har också skett en allmänt ökad internationalisering. Svensk internationell privat och processrättslig lagstiftning har utvecklats i riktning mot att en persons hemvist tillmäts större vikt än medborgarskapet när det blir ett val mellan olika rättssystem. Och visst är det så att den nuvarande lagen är i behov av modernisering och anpassning till nya förhållanden. Det finns ju en rad fördelar som talar för att ett dubbelt medborgarskap ska tillåtas. Den enskilde kan utan särskilt tillstånd bosätta sig och arbeta i vart och ett av medborgarskapsländerna, och hon eller han kan besöka ursprungslandet utan hänsyn till visumregler. Det verkar rimligt att den trygghet det innebär att ha kvar det gamla medborgarskapet ska bidra till en snabbare integrering i samhället. Det framgår av propositionen att totalt ca 300 000 personer i Sverige beräknas ha dubbla medborgarskap antingen direkt, enligt lagstiftningen, eller på grund av praxis genom villkorsbefrielse vid naturalisationen. Trots att det redan i dag finns ett stort antal personer med dubbelt medborgarskap har det vad jag vet inte framkommit några mer påtagliga problem. Jag vill därför hålla med regeringen om att de nackdelar som kan följa av ett dubbel medborgarskap är relativt begränsade och att de enskildas intresse av att få inneha dubbelt medborgarskap väger tyngre. I några motioner har vi i Vänsterpartiet tagit upp kostnaderna för att ansöka om svenskt medborgarskap. Det är ju ett bekymmer om många kvinnor och män inte kan eller vågar ansöka om svenskt medborgarskap på grund av de ekonomiska kostnader det för med sig. Det är också mycket beklagligt att avgiften, som är på 1 500 kr, tas ut vare sig ansökan beviljas eller ej. Om man får avslag och trots detta får betala 1 500 kr - kommer man då att söka igen? Som princip anser jag att Sverige bör sträva efter att en ansökan om svenskt medborgarskap inte ska påverkas av ett ekonomiskt hinder. Invandrade personer har många gånger flytt sin hemländer på grund av att de har fråntagits sina demokratiska rättigheter. Att kunna ansöka om svenskt medborgarskap är en grundläggande demokratisk rättighet, och ett medborgarskap är ju ytterst ett krav för vissa befattningar och arbeten. Det är tyvärr många som efter fem år i Sverige inte har hunnit få egna inkomster. De kan vara beroende av ekonomiskt bistånd. De har absolut inte råd att betala 1 500 kr per person för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap. De får heller inget ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för dessa kostnader eftersom detta inte anses ingå i begreppet skälig levnadsnivå. Eftersom propositionen inte behandlade avgiften vid ansökan skrivs det i utskottstexten att utskottet utgår från att regeringen förutom den sedvanliga budgetbehandlingen i samband med uppföljningen av den nya lagen även granskar effekterna av avgifternas storlek och utformning. Det skrivs också i betänkandet att avgiften är så pass hög att den för många människor kan utgöra ett problem. Med tanke på denna text i utskottsbetänkandet valde vi i Vänsterpartiet att bara ha ett särskilt yttrande. Migrationsverket erhåller i dag anslag som ska täcka kostnaderna för själva handläggningen medan avgifterna går till statskassan. En förändring av avgifterna medför därför inte ökade utgifter utan endast minskade statsliga intäkter. Detta bör staten ha råd med. Målet för integrationspolitiken är att ge alla lika möjligheter och rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund, att skapa en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund och att verka för en samhällsutveckling av ömsesidig respekt och tolerans som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för. Att få svenskt medborgarskap är ett viktigt led i integrationsprocessen, inte minst för att det ger en full politisk delaktighet i Sverige. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8, Lag om svenskt medborgarskap, finns det med två yrkanden från Centerpartiets partimotion Mångfald och lika möjligheter. Den motionen är från allmänna motionstiden 1999/2000. I vår partimotion har vi beskrivit hur vi vill forma politiken för att få ett samhälle där alla människors lika värde och rättigheter ska få ett tydligt genomslag. När vi nu föreslår en ny lag om svenskt medborgarskap är det en 50 år gammal lag som vi förändrar. Under dessa 50 år har det hänt väldigt mycket inom detta område. Vi har gått från perioder med ganska stor arbetskraftsinvandring till den situation vi befinner oss i i dag med en stor andel flyktingar. Många människor har kommit hit därför att deras högsta önskan är att få börja ett nytt liv i ett land långt bort från det land de lämnat. Anledningarna till att de valt att flytta eller tvingats att fly är ganska skiftande. En del av dem som kommit hit önskar inget högre än att få återvända till sitt hemland så fort detta är möjligt. Andra personers förhoppningar är att få stanna här, lära sig det svenska språket och kunna försörja sig genom att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Medborgarskapet är mycket betydelsefullt för integrationsprocessen i det svenska samhället. Det ger möjligheter för våra invandrare att verka i samhället på lika villkor som andra. Sverige har haft en strikt syn på medborgarskapet, och många människor som lever i Sverige i dag har inte haft möjlighet att förvärva medborgarskap på grund av att de inte kan avsäga sig sitt nuvarande medborgarskap. Medborgarskapet har länge varit ett dilemma i den europeiska politiken. Den klassiska skiljelinjen går mellan den tyska principen med släktskap och familjeanknytning som grund och den franska territoriella principen. Sverige har tillämpat idén om medborgarskap genom familjeanknytning. Barn till invandrare har behållit föräldrarnas medborgarskap, och enligt lagstiftningen har det inte varit tillåtet med dubbelt medborgarskap. Medborgarskapet har betydelse för identifikationen med det land man lever i. Dubbelt medborgarskap underlättar integrationsprocessen och motverkar den oro, den skuld och det främlingskap som många människor upplever i sin vardag. Den situation som rått fram till nu, att många människor som lever i Sverige inte har haft möjlighet att förvärva medborgarskap, har inte varit acceptabel. Centerpartiet anser att Sverige ska acceptera dubbelt medborgarskap fullt ut. Det bör också bli lättare för barn och ungdomar att få svenskt medborgarskap. Dessa förslag från vår motion är nu tillgodosedda i det här betänkandet. Enligt 1950 års medborgarskapslag krävs att man kan styrka sin identitet fullt ut för att kunna förvärva medborgarskap. Det har lett till problem för stora grupper av invandrare, framför allt för flyktingar och personer som kommer från länder som saknar en fungerande statlig administration - s.k. statslösa. Oklar identitet är den vanligaste orsaken till avslag på ansökningar om svenskt medborgarskap. Lagstiftningen är numera förändrad så att personer med oklar identitet ska kunna beviljas medborgarskap efter åtta års vistelse här i landet. I vår motion har vi i Centerpartiet föreslagit att barn som föds i Sverige och vars föräldrar lever här och har permanent uppehållstillstånd ska kunna erhålla svenskt medborgarskap efter anmälan. Barn som kommer till Sverige och beviljas uppehållstillstånd ska ges möjlighet till medborgarskap innan de börjar skolan. I FN:s barnkonvention artikel 7 stadgas att barn ska ha rätt att förvärva medborgarskap. Svensk medborgarskap förvärvas enligt härstamningsprincipen, men det är också möjligt att förvärva det under vissa andra förutsättningar. Barn som föds i Sverige av utländska föräldrar får inte svenskt medborgarskap från födseln utan kan i stället få samma medborgarskap som föräldrarna. Om föräldrarna är statslösa saknar barnet alltså medborgarskap. Enligt Barnkommittén levde det ca 4 000 statslösa barn i Sverige 1996/97. Det antalet har sannolikt ökat sedan dess. 1999:34, som ligger till grund för det här betänkandet föreslogs att en bestämmelse skulle införas i medborgarskapslagen vars syfte skulle vara att underlätta för statslösa barn att förvärva svenskt medborgarskap. Vi i Centerpartiet har också förslag i vår motion som ligger helt i linje med vad som föreslås i betänkande Många människor som lever i Sverige har inte möjlighet att förvärva svenskt medborgarskap på grund av att de inte kan avsäga sig sitt nuvarande medborgarskap enligt praxis som råder i födelselandet. Denna restriktiva hållning tillämpas i Tyskland, Norge och Finland medan Polen, Kanada och Storbritannien tillåter dubbla medborgarskap. Många svenskar och utländska medborgare har i dag en verklig och djup anknytning till två länder, och önskemålen om att kunna ha dubbelt medborgarskap växer. Den internationella utvecklingen har gått mot ett ökat tillåtande av dubbla medborgarskap. Därför är det tillfredsställande att vi i Sverige också kommer att godkänna detta nu. Det som anförts mot införandet av dubbelt medborgarskap har bl.a. varit rätten att rösta i flera länder. Det är en principiellt viktig fråga, men den har inte så stor betydelse i praktiken. Få av dem som får dubbelt medborgarskap kommer att ha möjlighet eller intresse av att använda sin rösträtt i två länder. Internationaliseringen motiverar en mer tillåtande syn på dubbla medborgarskap. Regler om dubbelt medborgarskap innebär också att svenskar som är bosatta i utlandet inte automatiska förlorar sitt svenska medborgarskap när de blir medborgare i ett annat land. Fru talman! Centerpartiets båda yrkanden i vår partimotion har tillgodosetts i det här betänkandet. Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! I dag bör vi vara glada. Vi gör något gott när vi stiftar denna nya lag. Det är en lag som öppnar vardagen för en stor grupp människor som hittills på något sätt har levt ett ofullständigt liv i Sverige eller utomlands. Vi kommer alla ihåg ishockeyspelaren som grät när han upptäckte att han inte fick representera Sverige därför att han redan hade fått amerikanskt medborgarskap. Det är inte så få svenskar som i dag verkar och bor på väldigt många ställen i världen. Många av dem har antagligen tagit ett annat medborgarskap. Det kan vara forskare som vi på något sätt förlorar en gång för alla om de blir amerikanska medborgare på grund av sitt arbete vid ett stort amerikanskt universitet. Känslan att förvägras fullvärdig återkomst till hemlandet bör var tung för dem. Denna fråga om dubbelt medborgarskap är inte en invandrarfråga. Det är klart att den är väldigt viktig för oss som är födda i ett annat land. Men så länge som diskussionen om dubbelt medborgarskap bara centrerades kring de nya svenskarna, som man brukar säga, var jag motståndare till en sådan lag. Man ska inte skapa privilegier för en viss grupp. Men det gäller som sagt också ishockeyspelaren, som har spelat under en lång tid med stor vinst för honom själv, för det nya landet och för det gamla landet, som vill återkomma och representera sitt eget land. Medborgarskap hör ihop med den nationella staten och med en historisk process som vi kanske ska titta tillbaka på lite grann. Före första världskriget vandrade min fars släktingar, rumänska makedonier, från turkiska imperiet. De vandrade från Makedonien till Australien eller USA och gjorde affärer. Det tog många år, men de kom tillbaka med guld. Deras makedonsk-rumänska by mådde jättebra på grund av denna globalisering som gick väldigt långsamt. Rumänska herdar vandrade från fjällen i Rumänien till Kaukasus med får eller boskap och kom tillbaka när årstiden växlade. Vad var det som satte stopp för den här mycket stora rörligheten i världen? Konsolideringen av nationalstaten efter första världskriget och den ryska s.k. revolutionen, födelsen av en kommunistisk stat som på en gång delade världen i två fientliga block. Det var då det blev ett brott att lämna ett land. Det var då lik efter människor som försökte fly Sovjetunionen låg på isen på floden mellan Rumänien och Ryssland för att skrämma folk att inte röra sig. Den överdrivna betydelse som ett enda medborgarskap har fått föddes då, och den förstärktes under 30 och 40-talen när extremnationalismen var så stark i hela Europa, med de följder vi känner till. Jag tycker att det är mycket glädjande att vi på ett avslappnat sätt och i samförstånd i dag kan diskutera dubbelt medborgarskap. Det är klart att denna nya ordning har både fördelar och nackdelar för de två berörda staterna och för individen. Men själva det faktum att vi så lugnt kan diskutera denna fråga är faktiskt en vinst för oss alla. Vi är inte längre så rädda för varandra. Vem har gjort mycket stort oväsen de senaste åren när det gäller människornas tillhörighet till en eller annan stat? Jo, det var de där hemska våldshärskarna som inte ville släppa sin position. Det var i mitt första hemland, i Rumänien, de f.d. kommunisterna som ville skrämma folket med västvärlden. Då var plötsligt exilrumänerna det värsta man kunde tänka sig - de där konstiga personerna som hade lämnat landet när det var som värst och som nu ville komma tillbaka och köpa landet. Med den här propagandan satte man i gång många våldsamma sammanstötningar. Den som drev politiken till sin yttersta spets var Milosevic och vi vet vad han har gjort, så vi ska vara mycket glada för att vi i dag röstar för en ny medborgarskapslag. Så till rösträtten. Jag ska försöka tänka efter vad jag skulle ha gjort om jag hade haft dubbelt medborgarskap från 1989-1990, när diktaturen föll i Rumänien, till i dag. I Rumänen har det ägt rum ett val Ärligt talat, skulle jag ha åkt tillbaka för att rösta? Det är inte bara en fråga om tid, om pengar, om att sätta sig in, om att anmäla sig osv. Det är över huvud taget en fråga om hur mycket jag kunde engagera mig i två länders politik samtidigt. En gång skulle jag absolut ha åkt. Det var förra hösten. Varför? Därför att extremnationalismen hotade att isolera landet på nytt. Vi hade fått alldeles för många röster för alla dessa hemska spöken. Och då var det nödvändigt i demokratins försvar. Det skulle ha varit mycket bra om exilrumänerna hade haft möjlighet att åka och rösta för att stoppa vansinnet. Varför ska vi alltid se faror i förändringen? Varför ska vi inte se den positiva vinsten som kan växa ur förändringen? Just det här att vi har blivit världsmedborgare, många av oss, kan betyda att vi bär med oss demokratins lära och demokratins vardag också vid svåra val. I valkampanjer skulle vi kunna bidra mycket mer i länder där demokratin inte har stabiliserats, just därför att vi skulle vara fullt berättigade att komma och hjälpa till. Jag tror inte att det finns en fara i dubbelt medborgarskap, och jag är mycket glad för att vi gör den här förändringen. Visst kan man diskutera språkfrågorna. Men jag tror inte att medborgarskapet är den bästa plattformen för att diskutera språkets betydelse för den människa som har bosatt sig i ett land. Den frågan borde vara löst mycket tidigare för människorna som börjar leva i det här landet, inte när det blir dags att ansöka om medborgarskap. Men det är en mycket komplicerad fråga och jag vill gärna ta upp den en annan gång, kanske i en interpellation, kanske i någon motion. Jag yrkar bifall till propositionen.
Fru talman! Med all respekt för ett engagerat och intressant anförande - det vill jag verkligen säga - kunde man faktiskt tolka vissa avsnitt av anförandet så att om man stod kvar vid principen om enkelt medborgarskap, som vi gör, så skulle man åtminstone på långt håll vara släkt med Milosevic. Jag hoppas att det intrycket inte kvarstannar efter att ha hört Ana Maria Narti igen.
Fru talman! Absolut inte. Jag ville bara berätta om den skräckpropaganda som har använts mycket intensivt i Östeuropa, där man på nytt har satsat på att människan bara kan ha en identitet. Det är förresten inte alls sant. Det finns väldigt många människor med blandad kultur i alla befolkningar. Rädslan för fler än en identitet har varit ett redskap där. Därför tycker jag att det är bra att vi nu har gjort resan bort från den rädslan nästan helt och hållet. Jag har inte velat identifiera moderaterna med Milosevic, inte alls. Jag ber om ursäkt om det har tolkats på det sättet.

Fru talman! Kamrater och åhörare! Jag tackar för den här propositionen, för utredningen och betänkandet, och jag välkomnar dem. Miljöpartiet har haft motioner och vi är glada för att den om dubbelt medborgarskap nu är tillgodosedd. Inom parentes sagt låter det lite ogint när det står att den är tillgodosedd och därför avstyrks. Det är väl kutym att man gör så, men det ser lite konstigt ut. Många har talat om integrationsbefrämjande som ett resultat av de här lagändringarna, och det är alldeles riktigt. För den som känner en god och djup gemenskap med sitt gamla land blir integrationen bättre. Men det har också andra fördelar. Jag känner väl en iransk kvinna, som kom hit som ung och som har studerat här. Nu har hon arbete och har etablerat sig i Sverige. Hon har länge velat bli svensk medborgare men har inte vågat det. Om hon skulle ha avsagt sig sitt iranska medborgarskap skulle hon inte ha vågat åka hem och hälsa på sin mamma. Nu kan hon göra det, och det är jag jätteglad för. Det görs, som nämndes av Birgitta Carlsson, även en liten förbättring vad gäller styrkandet av identiteten. Man ska inte vara lika hård på den punkten. Ibland är det nästan omöjligt att styrka identiteten. Man kan också göra ytterligare förbättringar, som vi vill fortsätta att kämpa för. En annan sak som vi fortsättningsvis kommer att uppmärksamma handlar om de statslösa barnen. I och med uppehållstillståndet borde inte ett visst antal år för hemvist behövas för barnen, och vi tycker att det på sikt ska gälla både statslösa och asylsökande barn. Detta vill vi följa upp och återkomma till så småningom genom motion och interpellation. I sin helhet är dock de här lagändringarna av godo, och vi yrkar därför bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Jag vill precis som Ana Maria Narti börja med att säga att det här är en dag att vara glad och tacksam över. Jag vill också tacka för den historiska påminnelse som vi fick i Ana Maria Nartis inlägg. Dagens diskussion är slutet på ett ganska långt arbete men kanske början till ett väldigt annorlunda liv för väldigt många människor både i vårt land och i många andra länder. Den lag som vi nu ska ersätta med en ny är 50 gammal. För att uttrycka det milt har det hänt väldigt mycket i världen och i vårt land under de 50 åren. Vi har också kunnat notera en fantastisk uppmärksamhet liksom även intresse och lycka från människor som de senaste månaderna har börjat inse att det som de så länge har längtat efter och väntat på nu ska bli möjligt. Jag vill liksom många andra här från talarstolen har gjort konstatera att det i stort sett, med några tragiska undantag, finns en väldigt stor samstämmighet omkring den här viktiga frågan. Jag tycker också att det är viktigt att detta slag av förändringar i vårt samhällssystem får en väldigt stark uppslutning i parlamentet. Jag vill kommentera bara några av huvudpunkterna i förslaget, vilka redan har tagits upp på ett tydligt och bra sätt i många inlägg. Den första och mest uppmärksammade frågan är förstås den om att fullt ut acceptera det dubbla medborgarskapet. Den frågan har verkligen diskuterats ingående också i regeringen. Jag vill först understryka att detta för mig inte i första hand är en integrationsfråga utan en rättighetsoch anständighetsfråga, som är generell till sin karaktär. Frågan har också minst två sidor. Den ena handlar om utländska medborgare i Sverige som vill söka svenskt medborgarskap utan att vilja klippa av de band med det tidigare hemlandet som det tidigare har funnits krav på. Den andra handlar om svenska medborgare, inte bara ishockeyspelare utan många andra, som jobbar på olika håll i världen och behöver medborgarskap i det land som de bor och arbetar i men inte vill ge upp det svenska. Den ökade internationaliseringen har ju inneburit att betydligt fler människor i dag har en reell anknytning till mer än ett land. Det är något som vi nu tar konsekvenserna av och, tycker jag, ska underlätta, acceptera och faktiskt också gilla och respektera. Sverige är, som också har framkommit tidigare i dag, inte ensamt om detta. Många länder i Europa har under senare år ändrat sin lagstiftning, t.ex. Italien och Schweiz. Andra länder accepterar sedan länge det dubbla medborgarskapet, bl.a. Storbritannien, Frankrike och USA. När det gäller våra nordiska grannländer kan det väl vara av intresse att notera att det pågår ett lagstiftningsarbete i Finland med samma inriktning och att det i Norge nu finns ett utredningsförslag om att tilllåta dubbelt medborgarskap. I Sverige finns det, som redan har nämnts, ett stort antal personer, ungefär 300 000, med dubbla medborgarskap. Vilka problem skulle vi tycka att det har lett till för dem, för deras ursprungsland eller för Sverige? Det går inte heller att se några sådana problem i de länder som tillåter dubbla medborgarskap. Jag tycker att det är angeläget att en dag som denna säga att detta är ett ställningstagande för individen. Fördelarna just för individen med det dubbla medborgarskapet har redan betonats av många, och jag ska inte upprepa dem. Jag vill bara understryka att det här verkligen är en efterlängtad reform, som gäller både invandrare i Sverige och utlandssvenskar på många håll i världen. Jag skulle kort också vilja beröra barnens och ungdomarnas möjlighet att få svenskt medborgarskap. Det är mycket angeläget att vi underlättar för dem som växer upp i Sverige att få detta. Barnen är vår framtid, och att visa att de fullt ut är välkomna i samhällsgemenskapen är en anständighetsfråga. Ett särskilt problem har gällt de statslösa barnen. Det finns i dag ungefär 4 000 sådana i Sverige, och det är förstås helt otillfredsställande och rimmar urdåligt med våra internationella åtaganden t.ex. i FN:s barnkonvention. Att undvika statslöshet, fru talman, är oändligt mycket viktigare än att fortfarande i dag kämpa och sprattla mot det dubbla medborgarskapet. De nya reglerna innebär ju att ett statslöst barn som föds i Sverige direkt kan få svenskt medborgarskap genom anmälan, om barnet har uppehållstillstånd och hemvist här. Även för barn med utländskt medborgarskap innebär den nya lagen stora förändringar. En som inte har nämnts och som jag vill lyfta fram är att ett barn med en svensk far alltid ska förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen, om barnet föds i Sverige. Om barnet föds i utlandet ska det kunna få svenskt medborgarskap genom anmälan. I dag överför fadern sitt svenska medborgarskap till barnet bara om föräldrarna är gifta, medan en svensk mor alltid överför sitt medborgarskap till barnet. Den ändring som görs nu innebär faktiskt också ökad jämställdhet mellan kvinnor och män men också mellan barn till gifta och ogifta föräldrar. Något som har diskuterats mycket är frågan om ifall kunskaper i det svenska språket i vårt samhälle i dag, år 2001, skulle vara ett villkor för att få medborgarskap. Ett krav på språkkunskaper fanns ju tidigare men avskaffades för över 20 år sedan, i början på 80 talet. Varken regeringen eller utskottet har tyckt att det finns några som helst skäl att i den nya lagen införa språkkrav eller krav på samhällskunskaper. Givetvis är det så att både språk och samhällskunskaper om det nya land som man kommer till har oerhört stor betydelse både för integrationen och för möjligheterna att få arbete och leva ett värdigt liv. Men från detta konstaterande till att införa ett faktiskt krav är det milslångt. Jag tycker inte att det vore vare sig lämpligt eller administrativt försvarbart att införa ett sådant krav. Precis som utskottets majoritet betonar är det okej och bra att stimulera språkinlärningen, men man kan aldrig tvinga fram motivation och kunskaper, och det bör man inte heller försöka göra. Avslutningsvis vill jag återigen understryka att det är en glad och mycket speciell dag när vi nu får vara med om att den nya lagen om svenskt medborgarskap ska beslutas. Det är också en reform som internationellt röner både uppmärksamhet och stort intresse. Framför allt underlättar den livet för oerhört många individer inte bara i vårt land utan runtom i världen.

Fru talman! Vi i Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande vid utskottsbetänkandet speciellt tagit upp frågan om avgiften för naturalisation. Avgiften är så pass hög att den för många människor utgör ett problem. 1 500 kr är mycket pengar. I betänkandet framhåller utskottet att man i samband med uppföljningen av den nya lagen även bör granska effekterna av avgiftens storlek och utformning. Jag undrar hur statsrådet ser på detta.
Fru talman! Regeringen har självfallet noterat den skrivning som finns i utskottets betänkande. Jag kan bara instämma i att det är mycket rimligt att vi när man gör en första uppföljning av lagen också ska granska avgifternas både storlek och utformning och vid behov återkomma med förslag till ändringar. Jag tycker att det är rimligt. Det är en berättigad fråga och en berättigad oro att avgifternas storlek aldrig får vara ett hinder för människor att söka medborgarskap. Vi noterar uppdraget från utskottet och kommer att återkomma med frågan.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är glädjande att regeringen vill titta på det. Det är en viktig fråga. Jag har fått signaler om personer som har fått avslag. Det är rätt så konstigt att de får betala 1 500 kr. Det kan också i förlängningen innebära att de inte vågar söka medborgarskap längre fram. De måste vara säkra på att de kan få det. Jag har förstått att det rör sig om ungefär 39 miljoner kronor. Det är pengar som sedan går till statskassan. I några av motionerna framgår det kanske att administrationskostnaderna eventuellt inte är så höga som 1 500 kr. Det är rimligt att regeringen tittar på det. Jag för min del hoppas att avgiften ska vara så låg som möjligt så att alla som vill ha svenskt medborgarskap ska kunna få det.
Fru talman! Jag är uppenbarligen ett tragiskt undantag. Det är jag väl tillsammans med ungefär halva svenska befolkningen, som i undersökningar har sagt sig vara emot ett införande av dubbelt medborgarskap. Jag vill ta upp ett par frågor. Jag tänker inte dra hela ärendet, utan jag tänker ta upp några särfrågor. Det första är att Försvarsmakten i sitt yttrande har pekat på att det kan bli problem med lojalitetskonflikt i samband med fredsbevarande uppdrag och operationer. Det kan också finnas en risk för särbehandling i och med att man lyfter ut någon som visserligen är svensk men som också har ett annat medborgarskap. Det kan blir lojalitetskonflikter och fråga om särbehandling och diskriminering. Det bör man få ett slags uttalande från statsrådet om. Det gäller risken för en sådan särbehandling eller riskerna över huvud taget med dubbla lojaliteter. Sedan vill jag ställa en annan fråga till statsrådet. Tycker statsrådet att det är rimligt att en terrorist, mördare eller grov narkotikabrottsling får behålla sitt medborgarskap om detta förvärvats på falska grunder eller genom bedrägligt förfarande, särskilt nu när dubbelt medborgarskap införs som huvudregel? Jag vill ställa den frågan eftersom det här finns en ådra av rättsmedvetande hos många svenskar. Det är enligt mitt sätt att se helt rättsvidrigt att en sådan person ska få behålla sitt medborgarskap om den ändå har ett annat medborgarskap att falla tillbaka på. Det är en principiell fråga och en principiell hållning utifrån vårt synsätt. Jag återkommer i nästa replik.
Fru talman! Först måste jag säga att jag reagerar starkt mot sådana svepande uttryck som: Jag har halva det svenska folket bakom mig, för det har undersökningar visat. Det tycker jag är under debattnivån, måste jag säga. Det här är en principiell fråga, Gustaf von Essen, det är en ideologisk fråga och det är en värderingsfråga. Ibland måste faktiskt också vi politiker kunna säga att även om det skulle vara så att en majoritet av befolkningen inte omfattar en viss värdering är det vår plikt att också försöka förändra ett sådant synsätt. Jag är övertygad om att den här reformen är riktig principiellt och också har ett starkt och stort stöd. Det är en princip att stå på individens sida. Det vill jag betona. Det är vad jag tycker att majoriteten i riksdagen ställer sig bakom i dag. När det gäller Försvarsmakten och de frågor som Gustaf von Essen här har väckt diskuterades det tidigare med utskottets talesman. Jag litar helt på att Försvarsmakten har gjort en riktig bedömning. Den kan väga in också dessa aspekter tillsammans med andra som finns när man måste göra en säkerhetsbedömning. Jag har fullt förtroende för att den hanterar detta. Det är enligt min uppfattning inte något problem som är av någon avgörande betydelse. Sedan kom Gustaf von Essen med ett mycket svepande uttryck: Ska terrorister och mördare få behålla sitt medborgarskap? Medborgarskapet är ett faktum. Det skulle få oerhört allvarliga konsekvenser som det kunde tas bort och värderas, oavsett vilket land vi nu talar om. En terrorist och en mördare ska straffas. Det ska vara hårda straff. Men det får aldrig vara ett straff att ta bort ett medborgarskap. Så viktigt tycker utskottsmajoriteten och riksdagsmajoriteten att medborgarskapets värde är.
Fru talman! Jag fäste mig vid att statsrådet talade om tragiska undantag. Om det var en tillräckligt bra början på debattnivån kan man diskutera. Detta är värderingsfrågor. Jag anser mig inte, precis som alla andra moderater, vara tragisk i det här fallet utan står för de värderingar om medborgarskapets betydelse och status som vi alltid har gjort och som vi också i fortsättningen vill göra. Våra värderingar delas av väldigt många människor. Det är jag rätt glad för. När det sedan gäller återtagande av medborgarskap ställde jag frågan därför att det ibland förekommer att det har upptäckts att människor har fått medborgarskap på falska grunder och kanske också ibland genom tjänstefel. Är det då människor som definitivt aldrig skulle ha fått ett medborgarskap om förutsättningarna hade varit de riktiga menar vi att det finns utrymme för att diskutera om inte ett återtagande av medborgarskap skulle kunna ske. Det gäller särskilt nu när medborgarskapet urholkas genom att dubbelt medborgarskap införs. Då finns det än större anledning att diskutera just denna fråga på ett rimligt och riktigt sätt.
Fru talman! Jag känner oerhört starkt att det i den här balansen - om vi nu för en debatt och en diskussion om vad som är rimligt och inte, och vad som är problem eller fördelar med förändringen - är viktigt att göra ett konstaterande. Om det är så att människor får ett medborgarskap på falska grunder är det vi måste ta ansvar för kontrollen, efterlevnaden och möjligheten hos myndigheter att kunna göra en korrekt och rimlig bedömning. Det är där vi har det stora ansvaret att sätta in resurser och ställa krav och ge möjligheter i rättstillämpningen. Om medborgarskapet skulle kunna tas bort av den ena eller andra anledningen är konsekvenserna så mycket större. Jag känner mig ändå trygg i att det är en rimlig bedömning som både regeringen och riksdagsmajoriteten har gjort här. Gustaf von Essen återkommer hela tiden till att vi nu urholkar medborgarskapet. Lyssna till många av de inlägg som har gjorts här i dag! Min bestämda uppfattning är att det vi gör nu, Gustaf von Essen, är att stärka medborgarskapets betydelse och individers både möjligheter och rättigheter att kunna känna tilltro och samhörighet. Det handlar om rätt att påverka mer än i det land man föddes i och också kunna påverka i det land där man finns och verkar. För mig handlar det om att stärka, inte urholka, medborgarskapet.
Fru talman! Jag vill lyfta en annan fråga, som jag tog upp i mitt anförande. Statsrådet Mona Sahlin anser inte att dubbelt medborgarskap i första hand handlar om integrationen, utan det är en rättighet. Jag tycker att det är en mycket viktig fråga. När människor ansöker om dubbelt medborgarskap skulle Migrationsverket och inte Integrationsverket kunna ge den viktiga informationen till dem som söker dubbelt medborgarskap. Varför lägger man den biten hos Integrationsverket och inte där människor ansöker om och där man beslutar om dubbelt medborgarskap?
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att alla, både Integrationsverket och Migrationsverket och även andra institutioner och organisationer, tar ett stort ansvar för att vara med och sprida information om den nya förändringen. Jag har inte sett någon anledning att förändra ansvarsfördelningen på det sätt som talaren här förespråkade. Men det är mycket som vi nu får granska och ha med i uppföljningen. Vi får se om det finns anledning att titta på en annan fördelning, men i dagsläget har jag inte bedömt det som nödvändigt.

Fru talman! I dag är det en stor dag - inte kanske för mig eller för de allra flesta svenskar, men för väldigt många som väntat på den lagändring som gör det möjligt att inneha fler än ett medborgarskap. Jag tänker på de utlandssvenskar som vill vara både svenskar men också amerikanare, australiensare eller vad det kan vara i det land de nu kallar för sitt nya hemland. Men jag tänker också på de invandrare här i Sverige som vill behålla sina rötter från Iran eller Libanon men ändå vara svenska medborgare fullt ut. För dessa människor kan den nya lagen vara av mycket stor betydelse - större än vi andra kanske kan förstå. Redan i dag finns ju ca 300 000 människor i Sverige med dubbelt medborgarskap, men den nya lagen kommer att göra det möjligt för flera att slippa avsäga sig sitt gamla medborgarskap men samtidigt bli svenska medborgare fullt ut. Eftersom jag hade förmånen att delta i 1997 års medborgarskapskommitté, vars utredning ligger till grund för propositionen, så vill jag i dag ta tillfället att säga något om det här betänkandet. Väl medveten om att det är många olika frågor som behandlas omkring medborgarskap så kommer jag endast att uppehålla mig kring den fråga som kanske rönt mest uppmärksamhet i medierna, nämligen frågan om dubbelt medborgarskap. Jag är glad över den så pass stora enighet som råder. Jag har respekt för att det kan kännas svårt för alla att omfatta tanken att en person ska kunna vara medborgare i flera länder samtidigt. Skälen emot denna ordning är flera. Dels finns säkerhetsaspekterna, dels den begränsade möjligheten till skydd i annat land, dels att man får lov att rösta i flera länder för att nämna några argument. Jag tycker dock inte att vi ska bekymra oss så mycket för dem som i teorin kan rösta dubbelt. Jag tycker att vi mer ska bekymra oss för dem som har rösträtt men väljer att aldrig rösta. Fördelarna överväger nackdelarna - det är i alla fall min uppfattning. Jag kan inte låta bli att nämna ett argument som Gustaf von Essen anförde, nämligen att Sverige nu blir först i Norden med den här ändringen. Det är inte så konstigt, därför att de nordiska länderna har avvaktat vad Sverige skulle komma att göra i frågan. Vid de kontakter som vi i kommittén hade visade det sig mycket tydligt att våra grannländer ville se hur vi klarade av utredningen, och väga för och nackdelar för att anta en ny lagstiftning innan de själva tog samma steg. Det som är märkligt är att ju mer man tränger in i frågan och väger för och nackdelar, desto mer övertygad blir man om att detta är någonting positivt. Så var det för oss som satt i kommittén. Argumenten emot minskade i tyngd varje gång som vi granskade frågan på djupet. I stället framstod som viktigast den enskilda människans värde och rätt att få känna sig som fullvärdig medborgare i både sitt hemland såväl som det nya landet. Samtliga partiers representanter i kommittén var eniga i denna fråga. Det är också anmärkningsvärt att just den här frågan först betraktades som politiskt omöjlig att lösa. I kommitténs direktiv ingick just att inte ta sig an frågan om dubbelt medborgarskap. Men kommittén själv bad sedan om nya direktiv, och den numera bortgångne ministern Leif Blomberg gav oss också dessa nya direktiv. Tack vare det så fick frågan en sådan vändning, och även om det tagit lång tid så är vi nu framme vid beslut i Sveriges riksdag. Det tycker jag känns oerhört bra. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom de reservationer som kristdemokraterna har i betänkandet och som Magda Ayoub har redogjort för, men för tids vinning gör jag inga yrkanden. Jag ser fram emot en debatt även utanför denna kammare om medborgarskapets betydelse, och jag kan som sagt inte känna mig annat än glad i dag när riksdagen är på väg att anta en förnyad lagstiftning om svenskt medborgarskap.

Fru talman! Jag känner samma tillfredsställelse över detta förslag som Johnny Gylling omvittnade och som tidigare också statsrådet Sahlin har gett uttryck för. Det är en utomordentligt viktig reform som vi genomför. Det är tråkigt att riksdagen inte kan genomföra den i full enighet. Det fanns vissa förhoppningar om det. Moderaternas representant i utredningen kom efter moget övervägande faktiskt fram till den ståndpunkt som är majoritetens ståndpunkt - att man ska tillåta medborgarskapet. Men så hade han också ägnat frågan en del möda och satt sig in i den. Fru talman! Med all respekt så verkar det inte som om Gustaf von Essen skulle ha ägnat så stor möda åt att tänka igenom frågan - och det ur flera aspekter. Dubbelt medborgarskap är nödvändigt därför att en del länder faktiskt inte släpper medborgarskapet för sina medborgare om de har flytt därifrån. Därför är det viktigt att de som har flytt ska kunna vara medborgare fullt ut någonstans. Hem kan de inte komma, men de blir inte av med sitt gamla medborgarskap. Alltså måste de i det fallet kunna få bli dubbla medborgare. Dubbelt medborgarskap tillåts i dag. Vi har ungefär 300 000 personer som har dubbelt medborgarskap. Med nya dubbla "medborgarskapare" skulle det bli omkring 100 000 ytterligare. Detta är alltså en reform som egentligen gäller en mindre del av de berörda. Icke desto mindre är den viktig. Det är också, som Ana Maria Narti påpekade, oerhört viktigt inför utlandssvenskarna. Utlandssvenskar måste i en del fall för att få arbete i det nya hemlandet avsäga sig det svenska medborgarskapet och ta det andra. Eftersom de kanske efter en period vill återvända till Sverige men ändå vara arbetande i det nya landet har de, om vi får dubbelt medborgarskap, möjlighet att vända hem. Statsrådet Sahlin har i och för sig redan förtjänstfullt tillbakavisat den moderata ståndpunkten, men jag tycker att den är anmärkningsvärd och upprörande. Jag tycker nämligen att medborgarskapet är ett och detsamma för alla. Alla som har blivit medborgare har blivit det med samma rättigheter och samma grundlagsmässiga skydd. Vi kan inte ha en grundlag som särskiljer den ena medborgaren från den andra. Det skulle i så fall tangera ideologier som jag åtminstone hade hoppats att Gustaf von Essen skulle stå mer främmande för än han tydligen tycks göra. Man kan inte ha ett medborgarskapets A-lag och B-lag. När medborgarskapet har erövrats, vunnits eller godkänts så är det ett och detsamma för alla medborgare. Detta med att pröva språk är egentligen också ganska illa genomtänkt. Det finns gamla människor i Älvdalen som pratar ett språk som varken Gustaf von Essen eller jag begriper, men de är icke desto mindre svenskar. Det finns äldre människor som pratar romani och har svårt att förstå svenska. Det finns människor, företrädesvis äldre, som pratar meänkieli - jotka puhuvat meänkieli - i Tornedalen och som kanske inte är så bra i svenska. Det finns samer som pratar något av de samiska målen och som kanske inte förstår svenska. Vilka av dem skulle mista sitt svenska medborgarskap vid ett sådant här språkprov? Förslaget är illa genomtänkt och illa fotat, och det borde därför överges omedelbart. Det var bra att Gustaf von Essen inte yrkade bifall till den reservationen, och jag hoppas att ingen annan gör det heller.
Fru talman! Det som Kenneth Kvist redogör för här är i högsta grad känt för oss moderater, så det var inga nyheter när det gäller undantagen från dagens medborgarskapslag att bevilja dubbelt medborgarskap därför att det är orimligt att avsäga sitt gamla. Det är ju en regel som vi inte har sagt oss vilja överge. Där skjuter Kenneth Kvist in öppna dörrar. Vi är väl införstådda med att ingenting kan vara absolut, utan vi har sagt att den nuvarande huvudprincipen ska gälla med de undantag som redan i dag praktiseras. Även om man får ett medborgarskap fastän man behåller sitt gamla ska det vara absolut, säger Kenneth Kvist. Men det är det ju inte. Som jag påpekade tidigare kommer Försvarsmakten att göra särbehandlingar av säkerhetsskäl och lojalitetskonflikter, och då är det inget fullt medborgarskap och då gör man undantag. Då är inte medborgarskapet absolut. Det finns en del sådana situationer där man direkt kan säga att det finns en nackdel. Jag pekar på detta bara för att visa att Kenneth Kvist inte är riktigt konsekvent. Beträffande språkprov har vi sagt att man också måste vara väldigt försiktig och noggrann och inte vara absolut, utan man måste utforma detta på ett lämpligt sätt. För att få veta hur det ska gå till kan man hämta erfarenheter från de länder som har sådana språkprov, eller vad man ska kalla det, exempelvis USA. Det är inte alls konstigt. Det visar bara att vi vill någonting med vår syn på medborgarskapet och att det ska få den status som det förtjänar.
Fru talman! Gustaf von Essen gör inte saken bättre. Han påstår att därför att Försvarsmakten inte kommer att respektera medborgarskapet på ett konsekvent sätt skulle jag vara inkonsekvent. Men säkerhetsprövning och säkerhetsklassning gör väl Försvarsmakten av alla svenska medborgare, där man väger in olika faktorer. Försvarsmakten gör, såvitt jag vet, ett grovt fel om man behandlar detta med generella, svepande omdömen och inte analyserar och tar reda på vilka förhållandena är i de enskilda fallen, precis som man gör när man säkerhetsklassar och säkerhetsprövar också andra svenska medborgare som bara har ett medborgarskap. Det är så. Det arbete vi har gjort i utredningen visar att de här säkerhetsaspekterna är helt negligerbara - de finns inte. Det visar också analyser som vi har gjort i en senare utredning, som jag har haft förmånen att sitta i, om medborgarskapskrav. En persons ursprung och födelseland har ingenting att göra med den lojalitet som man känner i det land som man bor i, verkar i och vill ha som sin och sina barns framtid. Detta är inget annat än populistiskt dravel. Det står jag för.

Fru talman! Det förpliktigar att denna debatt blir lika intressant och givande som den förra. "Man blir bara mer lik sig med åren", sade en läkare till mig en gång när jag var lite irriterad på en anförvants alldeles bestämda uppfattning. De orden och den insikten har följt mig genom åren och lärt mig att äldre visst vet hur de vill ha det och vad de vill ha, och därför är behovet av mångfald och alternativa lösningar än större när de fysiska begränsningarna sätter in. Jag delar Kommunförbundets uppfattning att äldre som behöver vård och omsorg måste få bättre möjligheter att själva kunna välja sin omsorg och att denna valfrihet måste resultera i ett ökat utbud av tjänster. Fru talman! Om jag ska åka på semester planerar och funderar jag. Ska det bli tält, husvagn, båt till Åland eller besök hos släkten? Jag bestämmer kanske årstid och antal dagar. Jag kanske har råd att åka utomlands, och jag funderar om jag ska resa norrut eller söderut. Jag läser resekataloger. Jag vet vilket alternativ jag skulle vilja ha, vilken natur, vilken mat och vilket umgänge jag vill ha. Därför söker jag mitt alternativ. All denna planering sker för några få dagars ledighet.

Jag har inte mycket att välja på. Det enda jag får säga är kanske ja eller nej till den service som erbjuds. En verklig valfrihet kräver också att nya, alternativa utförare får vara med och erbjuda sina tjänster. Därför krävs det en öppenhet för okonventionella lösningar. Därför vill också jag som äldre få en katalog där jag kan se vilka olika alternativ som finns vad gäller särskilda boenden eller tjänster. Vem blir först med att erbjuda platser i ett boende med upplevelseträdgårdar för senildementa? Jag har sett för många boenden för senildementa på fjärde våningen med inglasade balkonger. I Socialstyrelsens rapport Äldreuppdraget framförs också hur angeläget det är att på ett helt annat sätt än i dag ta initiativ till kraftfulla utvecklingssatsningar för att stärka brukarnas möjlighet att påverka och få sina rättigheter. Det är en kraftfull kritik som Socialstyrelsen framför - det är ord och inga visor. Det ska bli intressant att här i dag få höra vad Socialdemokraterna och regeringsvännerna ska göra åt denna kritik. Har man tagit till sig den? Eller försöker man komma bort från ämnet? Fru talman! En äldrepeng ska införas, en äldrepeng som motsvarar kommunernas kostnad för en bestämd insats som man som äldre kan få för att betala den omsorg och den hjälp som man som enskild vill ha. Det är en frihetsrevolution. Den gagnar äldre som är i behov av vård och stöd, och den anpassar sig automatiskt till ett förändrat vårdbehov. Ju mer insatser som krävs, desto större blir äldrepengen. Det är annat än den tröga anslagsfinansiering som råder inom vården och omsorgen i dag, där man ser på föregående års ekonomi i stället för det aktuella vårdbehovet. Det är inte konstigt att äldre inte får den omsorg de är värda och att personalen går på knäna och tvingas dra ned på både kvalitet och säkerhet. Att äldrepengen också fungerar i praktiken kan vi moderater visa genom ett exempel, nämligen Nacka. Nu har också kommunerna Danderyd och Täby slagit fast en äldrepeng, som dessutom kan användas över kommungränserna. Valfrihet, fokus på kvalitet i stället för på pris samt bättre kontinuitet och mindre oro än vid entreprenadupphandling är deras ledmotiv. Fru talman! Enligt Socialstyrelsens rapport kännetecknas också äldreomsorgen i dag av stora brister när det gäller att fortlöpande registrera uppgifter om verksamhetens omfång, innehåll och kvalitet. Än större är bristerna vad gäller uppgifter om kostnader och förhållanden som är relaterade till enskilda individer. 30 % av de beslutsdokument som finns efter biståndsbeslut är svårlästa och svårbegripliga. Hur stor avgift hjälptagaren ska betala framgår nästan aldrig. I flera fall får man heller inte den hjälp som har utlovats. På all denna kritik är äldrepengen ett svar. Många anhöriga och närstående gör redan i dag stora insatser för äldre och sjuka. Det är viktigt att erkänna dessa insatser, men också att uppmärksamma nödvändigheten av alternativ och mångfald också för dem. Det gäller i hög grad också äldre med invandrarbakgrund. Det är viktigt att i dag, men också inför morgondagen, uppmärksamma och inkludera närstående i begreppet anhörig. I Socialstyrelsens slutrapport Äldreuppdraget sägs också med tanke på kommunernas ekonomi och prognoser inför framtiden vad gäller resurser och behov i samhället av vård och omsorg att det är angeläget att starta en diskussion om den framtida finansieringen av äldreomsorgen. Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från juni 2000 förväntas relativt små variationer i antalet personer under 65 år, medan befolkningen över 65 år kommer att öka med 800 0000 personer till 2050 - en ökning på 50 %. Denna oro har statsministern framfört gång på gång, men socialministern säger: Lita på mig. Det är kanske lätt att säga, men när problemen blir som störst är nog varken socialministern eller jag speciellt tillräkneliga. Skillnaden är att vi moderater känner ett ansvar för kommande generationer och vad de kan tvingas uppoffra, och vi vill kunna planera för en äldreomsorg av hög kvalitet och tillgänglighet också i framtiden medan tid är. Därför, fru talman, vill vi moderater ha en parlamentariskt tillsatt utredning som ser över äldreomsorgens framtida finansiering. Utredningen kan se på olika möjliga finansieringslösningar och se hur andra länder som har samma utveckling har diskuterat och löst det. Vi vill också få till stånd en lösning som håller över tid och som håller över val - Fru talman! Enligt en studie vid Linköpings universitet upptäcks endast 12 % av äldre med depression. Dessutom får många av landets demenssjuka ingen behandling alls eller behandlas i för liten utsträckning eftersom många läkare har stor okunnighet om depressioner och demenssjukdomar. Detta är en av många anledningar till att vi kräver en ökad statlig tillsyn. Dessutom måste både offentliga och privata vårdgivare stå under samma tillsyn och krav på uppföljning och öppenhet. Behovet av att rekrytera personal är stort, men vi vet att problemet är störst inom den offentliga sektorn. Varför söker sig så många till verksamheter i alternativ regi? Vårdcentraler och sjukhus som har bolagiserats vittnar om att man inte längre behöver annonsera. Folk står i kö. En sjuksköterska från Laholm berättade att hon frivilligt hade slutat arbeta inom den kommunala äldreomsorgen och nu packar chips i stället. Den dagen jag får ett arbete i det privata äldreboendet i Laholm börjar jag igen, säger hon. Hon är inte ensam. Fru talman! Pensionärsorganisationen menar att många av deras medlemmar får vidkännas kraftiga ekonomiska och sociala åtstramningar. Att det råder stora skillnader inom gruppen pensionärer vet vi genom många studier. Det finns de som har god pension och hygglig standard, men det finns andra som betraktas som fattiga och som har ekonomiska och sociala problem. Vi anser därför att regeringen bör tillsätta en utredning som får i uppdrag att belysa levnadsvillkoren för olika grupper inom pensionärskollektivet inte minst ur ett socialt perspektiv. Fru talman! Jag står självklart bakom samtliga moderata motioner och våra särskilda yttranden, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att vi givetvis står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 4 Äldrepolitiken, som vi debatterar i dag, ska vara en del av framtiden. Äldre ska mötas med respekt, ha inflytande och delaktighet och känna trygghet och kunna känna att man är lika mycket värd som människa oavsett vilken ålder man befinner sig i. Vi har sagt det förut och säger det igen: I dagens samhälle har vi tendenser att dela upp oss människor i olika grupper i stället för att se oss som människor och som en resurs under hela livet. Jag tror att alla partier kan ställa upp bakom de nationella målen som finns i äldrepolitiken, men det ser lite olika ut när det gäller hur partierna vill nå de målen. Vi hörde Cristina Husmark Pehrsson tala om valfrihet och mångfald. I stort sett alla problem ska lösas genom en äldrepeng. Vi har lite funderingar kring hur denna äldrepeng ska vara utformad. Det sägs att den ska täcka vård och omsorg. Man ska fastställa ett belopp. Jag tar ett exempel: 1 000 kr per dygn. Vi vet att dygnspriserna varierar kraftigt mellan olika äldreboenden, varför vi kan se framför oss följande: Hulda vill flytta till Nypongården, som kostar 1 200 per dygn. För att inte lagen om upphandling ska behöva tillämpas är det inte kommunen som har avtal med vårdgivaren utan den enskilde. Vad händer då med de 200 kronorna? Kommer verkligen vårdgivaren att subventionera platsen om kommunen inte har råd att betala eller anser att 1 000 kr är rättvist och ska gälla? Ska Hulda välja något annat hem såvida hon inte kan betala mellanskillnaden själv? Valfrihet i denna form kräver dessutom att det finns en överkapacitet. Om vi mot den bakgrunden ser att det är tusentals i kö kan vi bara konstatera att den valfriheten inte finns i realiteten. Vi har hört att flera vårdgivare anger att de med införande av äldrepeng kommer att erbjuda tilläggstjänster som de själva kan köpa, t.ex. extra rehabilitering - en à la carte-meny i stället för en basmeny. Vad händer då med vårdens grundportal om lika vård för alla? Vi anser att valfriheten då endast finns för dem som har pengar eller anhöriga som kan bekosta dessa tillägg. Äldreomsorgen ska vara demokratiskt styrd, solidariskt finansierad och driven huvudsakligen i offentlig regi. Vi tycker faktiskt att det är skrämmande att vinstintresset med de följder det ger på många håll styr äldreomsorgen. Jag kan också i detta sammanhang nämna det som Cristina Husmark Pehrsson tog upp. Det finns problem i den kommunala vården - i den offentligt drivna vården. Men vi har från Vänsterpartiets sida sagt att vi också är beredda att se till att dessa åtgärdas och att vi vill utveckla den offentligt styrda och drivna vården, för det behövs. Det behövs en utveckling, och det behöver göras mycket åt problemen. I vår reservation 10 tar vi upp att vi vill att Äldreberedningen får i tilläggsuppdrag att se över möjligheten till en lagstiftning som kan säkerställa en norm för kvalitet i vård och omsorg. Ett minimikrav kallar vi detta. Vi anser att man pratat utan några större framgångar och resultat om kvalitet i äldreomsorgen. Det är självklart att man som äldre ska få komma ut på promenader, att man ska ha en meningsfull tillvaro, möjlighet till ett aktivt liv utifrån ork och förmåga samt stimulans. Men dessa behov har ofta kommit i skymundan för de medicinska behoven och insatserna. Man upplever ofta som äldre, personal och anhörig att själva livet inte hinns med. De senaste årens neddragningar har bidragit till att personalen helt enkelt inte hunnit med den sociala biten utan fått göra det nödvändigaste. Därför anser vi att möjligheten till en lagstiftning bör utredas med minimikrav som också skulle se till att underlätta när det gäller personalbehovet. Det är när man har personal tillgänglig som man kan utveckla en kvalitet gentemot de äldre. Vi tycker också att det är dags att göra en översyn av konkurrensutsättningen i äldreomsorgen och dess eventuella effekter på kvaliteten. Konkurrensutsättningen har ökat en hel del under åren, och det är viktigt att få svart på vitt på huruvida det man utlovat har kommit de äldre till godo. Vi vet redan hur det har gått med de tusen valmöjligheterna: att de koncentrerats till få bolag som drivs med vinstintresse. Vi anser att det nu är hög tid att se vilka konsekvenser konkurrensutsättningen har fått. Vi tycker också att detta borde vara av intresse för alla partier. Det har ju nyligen framkommit i pressen - igen - att äldre far illa i omsorgen. I vår reservation 14 tar vi upp problemet med att äldreomsorgen omfattas av två lagar. Det har utretts om det finns möjlighet att samla de båda lagarna till en lag. Man har bedömt det som komplicerat och sagt att det skulle kräva en särskild översyn. Vi tycker att en särskild översyn är nödvändig. Taxorna för äldreomsorgen har varierat kraftigt i kommunerna. Vänsterpartiet har drivit frågan om maxtaxa kopplad till ett förbehållsbelopp. Det är därför väldigt glädjande att vi nu tillsammans med regeringen äntligen kan lägga fram ett förslag om detta. Därför har vi valt att inte reservera oss. Däremot ser man andra som har reserverat sig när det gäller avgifter, bl.a. Kristdemokraterna och Folkpartiet. De tar i sina reservationer upp maxtaxa och harmonisering av avgifter. Vi tycker att det här är okynnesreservationer, eftersom det tydligt framgår i betänkandet att förslag på detta område kommer att komma till våren. Vi har i ett särskilt yttrande tagit upp den s.k. lex Sarah, som vi också har motionerat om. Lex Sarah är en anmälningsskyldighet. Det har från flera håll påtalats att personal på grund av att man inte kan anmäla anonymt känner rädsla för att anmäla. I några konkreta fall har det visat sig att en anmälan har lett till en mycket besvärlig situation för den anställde. Vi har väckt en motion som föreslår förändringar men har insett under resans gång att vi inte kan gå in på själva lagtexten. I stället kommer vi att återkomma när det gäller förordningen från Socialstyrelsen. Därför har vi valt att göra just ett särskilt yttrande. Mycket som tas upp i det här betänkandet ligger hos utredningen Äldreberedningen. Där tar man upp attityder, inflytande, invandrare, olika boende osv. Denna utredning ska vara klar och läggas fram 2003. Vi anser dock att det finns mycket som brådskar. Det gäller detta med personalrekrytering. Det gäller också hemtjänsten, som dragits ned väldigt mycket. Vi ser hemtjänsten som en förebyggande åtgärd som är väldigt viktig. Det har gjorts en del, och det är bra, men vi tycker att det måste göras mer. Det måste också göras snabbare. Om vi över huvud taget ska kunna få ungdomar till äldreomsorgsyrket, och dem som finns där att stanna kvar, måste det få en statushöjning - bättre arbetsmiljö, fler händer, bättre löner och utbildning. Signalerna om utbränd personal med långa sjukskrivningar är alarmerande, liksom signalerna om att alltmer ansvar läggs på de anhöriga. Det är allvarligt, tycker vi. Man kan i samband med anhöriga säga att de stimulansmedel som tillförs är bra. Bra är också att satsningen genom försvarsuppgörelsen kommer att komma anhöriga till godo. Där har vi varit med och gjort upp tillsammans med regeringen och Miljöpartiet. Vi i Vänsterpartiet ställer oss inte heller helt främmande för att mer resurser kommer att behövas för att kommunerna ska klara av en bra omsorg om de äldre och därmed också en avlastning för de anhöriga. Vi tycker att detta med de anhöriga är bekymmersamt, och det måste vi återkomma till. En hel del görs för att förbättra, och det är bra. Men det är också en hel del som återstår att göra för att uppnå en rättvis och bra äldreomsorg för alla.
Herr talman! Lena Olsson säger i sitt anförande att äldre far illa och att det syns i debatten. Jag är lite rädd för att vi generaliserar. Det finns på väldigt många håll en utveckling som sker i positiv anda, där personalen tänker nytt och försöker så gott man kan, fast man har en stor offentlig arbetsgivare som försvårar. När det gäller äldrepengen och Lena Olssons påpekande lyssnade nog inte Lena Olsson när jag förklarade att man med en äldrepeng faktiskt ger vård efter behov, inte efter plånbok. Därför är äldrepeng en frihetsrevolution. Jag råder Lena Olsson att åka till Nacka, Täby eller Danderyd och se hur det fungerar. Fråga då de äldre om de är nöjda och hur de upplever det hela! Dessutom skulle jag vilja dröja kvar vid den reservation som handlar om konkurrensutsättning, nämligen Lena Olssons och Vänsterpartiets reservation nr 4. Där framför man kritik mot konkurrensupphandling och säger att det kan finnas stora företag som nu tar över allting. Skulle det vara så att ett monopol byts ut mot ett annat håller jag med. Tittar vi dock på hur många som arbetar inom alternativa verksamheter kan vi se att det är en bråkdel i dag. För att motverka detta vill vi därför ha en etableringsfrihet i stället där små företag och kooperativ kan ta över, och vi vill också ha en stark tillsynsmöjlighet över detta. Därför undrar jag vad Lena Olsson och Vänsterpartiet har emot att välkomna små enheter och kooperativ inom äldreomsorgen.
Herr talman! Jag tar det sista först. Jag talade i mitt anförande om huvudsakligen i offentlig regi. Vi har sagt förut att vi kan tänka oss kooperativa lösningar. Men det är också så, Cristina Husmark Pehrsson, att alla de valmöjligheter som lanserades - tusen blommor skulle blomma - faktiskt har slagit undan benen på många av de mindre som också har drivit detta i icke vinstgivande syfte. Det tycker jag är ett problem. Jag tycker att detta skulle ligga även i ert intresse. Vi vet att det är problem i den offentligt drivna vården. Men vi vet också, och det har framkommit framför allt här i Stockholm, att det är problem med det som är bolagsdrivet, där vinstsyftet kommer in. Då tycker jag att det hör till rättvisan att de människor som berörs av detta också ska kunna få ta del av vilka konsekvenser detta har fått. Just när det gäller äldrepengen och valmöjligheten ser det ju inte ut som i Stockholm, Malmö och Göteborg överallt. Jag bor i en liten by där det inte finns så många valmöjligheter. Det finns heller ingen som vill etablera sig där. Jag ser alltså detta som problematiskt.
Herr talman! Lena Olsson säger: Vi kan tänka oss. Det är precis detta överförmynderi jag vänder mig emot. Det är väl mycket bättre att i stället låta de äldre få makt och möjlighet och inspirera personal att starta små enheter och kooperativ också i liten skala. Vi har ju sett att det har gått snett. Det är därför vi säger att vi vill ha en statlig tillsynsmyndighet som står över och som är oberoende. Vi vill ge makt och möjlighet åt äldre att välja, men också att välja bort det som är dåligt. Jag förstår inte varför Lena Olsson och Vänstern vill försvåra och förhindra detta. I dag är det problem med personaltillgång, som jag sade i mitt anförande. Vi ser dock att detta inte stämmer när det gäller de privata aktörerna, där folk står i kö och vill arbeta. I t.ex. Värmlands landsting har man i dag betalat 46 miljoner kronor för att bli av med personal. I samma landsting, i Torsby, där man hade svårt med ekonomin och skulle lägga ned sjukhuset har man nu lagt ut på entreprenad. I dag sjuder där av kraft och liv. Folk står i kö för att få arbeta där. Det finns tankar på att arbeta dygnet runt, ta in folk från Norge osv.
Herr talman! Vi har ett antal gånger sagt att det finns problem i den offentligt drivna vården. Ansvaret måste delegeras ned på personalen så att personalen får mer inflytande. Cristina Husmark Pehrsson tog landstinget som ett exempel. Men det spelar ingen roll. Det ska vara ett större inflytande för personalen, större delaktighet, bestämmandet ska ske tillsammans med patienter eller äldre. Vi har ett flertal gånger sagt att man ska ta intryck, dvs. att detta ska införas in den offentligt drivna vården. Varför ska valfrihet likställas med privatisering? Det går precis lika bra att uppfylla valfrihet i den offentligt drivna vården. Det är det vi vill. Det ska finnas alternativ. Demensboende och mindre gruppboende har tagits upp här, kanske äldreboende utvecklat för psykiskt funktionshindrade eller för dem med psykiska besvär. Det finns massor att göra. Jag tycker inte att man ska likställa valfrihet med privatisering. Cristina Husmark Pehrsson talar om att välja tält eller boende.

Herr talman! Den växande andelen äldre i vårt land får inte ses som en problembild, de är snarare en resurs att ta till vara. Måttet på ett välfärdssamhälle, värt namnet, är också den ambitionsnivå det har när det gäller den äldre befolkningens villkor. Låt oss gärna konstatera att vi har kommit långt när det gäller den ambitionen i vårt land. Men låt oss också konstatera att det aldrig får innebära att vi slår oss till ro. Än finns det mycket att tillägga innan svensk äldrepolitik når upp till de uppfordrande målen i den nationella handlingsplan som den här kammaren var överens om 1998. Det talas om trygghet, oberoende och inflytande. Den kristdemokratiska äldremotionen har fått rubriken Det goda livet - hela livet. Det goda livet kan förvisso betyda mycket olika för oss människor, men visst handlar det i mycket hög grad om trygghet, oberoende och inflytande. Hela livet handlar om både dess bredd och längd. Välfärd är att färdas väl - hela livet. Trots vackra mål finns det stora brister i dag när det gäller att förverkliga det goda livet för våra äldre i praktisk politik. Vi kristdemokrater använder ofta ordet "värdighet" när vi rör oss på det området. Vi har förvisso inte patent på ordet eller begreppet, men vi tycker att det väl uttrycker vad det handlar om. Det är just detta som så många känner oro för i dag, dvs. att mista tryggheten, oberoendet och inflytandet, att inte längre kunna påverka alla delar av sitt liv, särskilt inte de mest personliga och integritetskänsliga. Den situationen är lätt att uppfatta som ett hot just mot värdigheten. Herr talman! Det här blir med nödvändighet väldigt konkret och vardagsnära. Att leva ett värdigt liv handlar om att slippa ligga en enda minut för länge med en blöja full av avföring eller urin. Värdighet handlar om att kunna njuta av sol och vind som alla andra som kan gå ut och in i sin bostad. Det är säkert fler än jag som har fått brev den här veckan som ställer just den frågan: Är det ett värdigt liv om man aldrig någonsin kommer utanför äldreboendets ombonade men ändå stängda väggar? Listan kan göras lång, och det mesta handlar som sagt om mycket elementära vardagsfrågor. Det är frågor som är självklara för oss som ännu har förmånen att leva ett oberoende liv, men hotfulla för den som måste finna sig i ett växande beroende av andras vård, stöd och omsorg. I vår äldrepolitiska motion har vi fört fram en rad kända kristdemokratiska ståndpunkter som rör äldrepolitiken i stort. På några områden finns det en bred samsyn kring inriktningen - över alla partigränser. Det är naturligtvis bra. Den nationella handlingsplanens honnörsord och allmänna målsättningar är exempel på det. På några områden går det en skiljelinje mellan majoritetens generella ambition att styra och detaljreglera och en politik som betror den enskilde att själv ha inflytande över liv och vardag. Socialutskottets majoritet har besvarat en rad av de kristdemokratiska förslagen genom att hänvisa till den parlamentariska Äldreberedningen, Senior 2005, som tillsattes av regeringen 1998. Beredningens uppgift är att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken. Det handlar om de äldres förhållanden i samhället från år 2005 och, som det står i direktiven, de närmast följande åren. I beredningen, som jag själv har förmånen att delta i, har vi perspektivet så långt fram som till 2020. Det är naturligtvis välgrundat att hänvisa framtidsfrågorna till Äldreberedningen. Vi har en hög ambitionsnivå i beredningen, och jag är övertygad om att resultatet av vårt arbete kommer att ha ett avgörande inflytande över äldrepolitiken de närmaste årtiondena. Ändå, herr talman, får Äldreberedningens uppdrag inte bromsa de åtgärder vi redan nu kan se som nödvändiga och som är möjliga att genomföra bara viljan finns. De äldre i Sverige kan inte vänta till 2020, inte ens till 2005. Låt mig få belysa några områden på det stora och breda fält vi rör oss i i debatten. Det handlar om möjligheten att själv kunna påverka hur och av vem man ska få sin vård och omsorg. Att de äldre och deras anhöriga måste ges en större valfrihet och flera alternativ har bl.a. Svenska Kommunförbundets äldreberedning hävdat i sin slutrappport. Inom ramen för en offentlig och solidarisk finansiering finns det stora möjligheter att bjuda in en mångfald av utförare på arenan. Det är en kristdemokratisk uppfattning att värdig vård också innefattar möjligheten att välja. Det finns en rad lokala exempel på hur det här inte bara har ökat människors valfrihet utan också i sin tur har stimulerat den kommunala verksamheten. Mångfalden är inget hot mot människors trygghet, vilket majoriteten ibland tycks tro och anse. Det är vår uppgift att garantera en god kvalitet, såväl i offentliga som i alternativa vårdformer. Samma krav och samma regler ska naturligtvis gälla oavsett driftsform. Det är en trygghetsfråga. När det gäller den brännande frågan om enhetstaxa inom kommunernas äldreomsorg ser vi med intresse fram mot den proposition som har utlovats till april i år. Förslagen kommer förhoppningsvis att innebära rimliga och rättvisa avgifter för de äldre. Men det är också viktigt att man där beaktar den kommunala självstyrelseprincipen. Även om dessa avgifter generellt sett kanske bara motsvarar 1 eller 2 % i de kommunala budgetarna, kan statliga ingrepp, särskilt om de är ofinansierade, bli kännbara för kommunerna. Lena Olsson betecknar vår ståndpunkt och reservation som okynne. Vi har inte sett regeringens förslag. Vi vet inte om det är ett bra förslag eller ett dåligt förslag. Till dess vi har fått propositionen förbehåller vi oss rätten att lyfta fram den viktiga frågan. Frågan om personalrekrytering är en av de viktigaste framtidsfrågorna för äldreomsorgen i vårt land. 225 000 nya medarbetare under en tioårsperiod. Det är uppenbart att det inte tillgodoses bara genom det tillskott som kommer från vårdutbildningarna. Här behövs medvetna strategier för att motivera människor från andra sektorer att välja vårdyrket. Inte minst behövs det fler män inom vården. Nuvarande proportioner med 90 % kvinnor och 10 % män inom kommunal äldreomsorg måste utjämnas. I det här sammanhanget behöver också det ökande behovet av tvåspråkig personal lyftas upp. Det krävs vidareutbildning och fortbildning. Många medarbetare har i dag tyvärr inte en adekvat utbildning, bl.a. på grund av att deras arbetsuppgifter har förändrats. Herr talman! Förra året stod 2 800 äldre i kö för plats i någon form av äldreboende i landets kommuner. Nästan lika många hade fått avslag på sina ansökningar, trots att behovet av särskilt boende hade konstaterats, detta enligt rapporten Rättssäkerheten inom äldreomsorgen. Det är kommunernas uppgift att planera för sina invånares behov, och här finns uppenbarligen ett behov som inte tillgodoses på ett acceptabelt sätt i dag. Ett större antal och nya former av äldreboenden behövs. Men det kommunala ansvaret kan inte uppfyllas om inte riksdagen också är beredd att tilldela större resurser. Här hade vi kristdemokrater velat gå längre än majoriteten i vårt budgetalternativ för att också ge kommunerna möjlighet att höja ambitionsnivån på detta viktiga område. Det finns också symbolfrågor som är viktiga för att utveckla äldrepolitiken. Dit hör de kristdemokratiska kraven på en äldreminister och en äldreombudsman. Vi är medvetna om att det ankommer på statsministern att formera sitt regeringslag och utse ministrar, men vi understryker än en gång den betydelse en sådan, visserligen symbolfråga, har för att sätta fokus på ett viktigt samhällsområde. Herr talman! Jag står självfallet bakom alla kristdemokratiska reservationer i betänkandet, men för att vinna tid nöjer jag mig här med att yrka bifall till reservationerna 1 och 12.
Herr talman! Reservationen om avgifterna i äldreomsorgen tycker jag faktiskt är en okynnesreservation. Men det är klart att det är upp till kristdemokraterna att reservera sig om de vill. Men det framgår ju tydligt i betänkandet att förslag om detta kommer till våren. När förslaget kommer har man alltså möjlighet att framföra sina synpunkter på det. Kristdemokraterna säger i sitt budgetalternativ att de vill tilldela kommuner och landsting mer pengar. Och det ser väl bra ut. Men jag har hängt med lite grann, och kristdemokraterna har sagt att dessa pengar ska räcka till ganska många saker. Er partiledare har sagt att det ska gälla fastighetsskatten och utbildning, både skola och dagis. Det handlar om ungefär 300 miljarder till, och jag skulle vilja ha svar på om dessa pengar ska räcka till precis allting, vilket ni har sagt i pressen och på andra håll.
Herr talman! När det gäller den aviserade propositionen om enhetstaxa inom äldreboende så är det möjligt att Lena Olsson har sett vad förslaget innehåller och kunnat ta del av det. Det har inte vi gjort. Det är möjligt, som jag sade tidigare i mitt anförande, att det är ett utmärkt och bra förslag. Låt oss därför föra denna debatt när propositionen har lagts fram, förhoppningsvis i vår. Jag har inte sett att den finns än. Vi spar den debatten, och fram till dess förbehåller vi oss rätten att skriva de reservationer som vi tycker är viktiga. För att kommunerna ska kunna uppfylla det viktiga uppdraget att bl.a. tillgodose behoven inom äldreomsorgen så behövs det mer resurser. Och enligt vårt budgetalternativ vill vi tilldela kommunerna mer resurser. Sedan ligger det naturligtvis inom ramen för det kommunala självstyret hur man fördelar dessa resurser. Men jag förutsätter att ansvariga kommunpolitiker också gör den prioritering som vi anser är viktig, nämligen att prioritera vård och omsorg. Den tilltron har vi till de kommunala företrädarna.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag sade 300 miljarder. Det är ungefär 3 miljarder mer som man skulle anslå. Men jag skulle vilja ställa en fråga. Med tanke på den regeringskoalition som Kristdemokraterna skulle ingå i så ser det ju inte så förhoppningsfullt ut när det gäller att ni skulle kunna få igenom detta med tanke på den skattesänkningspolitik som man vill genomföra i en borgerlig regering. Det skulle vara lite fantastiskt om ni skulle få igenom detta i en borgerlig koalitionsregering.

Herr talman! Jag har naturligtvis ingenting att invända om Vänsterpartiet väljer att ställa sig bakom att de 8, som sedermera blev 9, miljarderna ska gå till vård och omsorg. Det var det krav som vi ställde hela tiden. Det vara därför försvarsuppgörelsen över huvud taget kom till. Annars hade Centerpartiet inte ställt sig bakom den. När vi nu lyckats med det arbetet är det jättebra ju fler som ställer sig bakom att föra över pengar till vården och omsorgen. Där har jag ingen invändning, däremot var den historiebeskrivning direkt felaktig som Lena Olsson gav. När det gäller handlingsplanen har det varit högst diskutabelt att om handlingsplanen hade fallit hade också uppgörelsen i övrigt sannolikt fallit. Det är en diskussion som nu är historia och som vi, tycker jag, hellre ska vända och börja se på möjligheterna. Vi ska vara tacksamma för att det fanns några partier som ville vara med och jobba för att förstärka vård och omsorg. Det är ett jätteviktigt arbete att även gå vidare med.